Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det är värdefullt att den svenska regeringen stöder det initiativ till en fredlig lösning av konflikterna i hela den centralamerikanska regionen som tagits av bl.a. Mexico och Venezuela. Den pågående regionaliseringen av konflikterna innebär en fara för freden i Centralamerika och i det karibiska området. USA har inte medverkat till fredliga lösningar utan i stället stött och även samordnat våldsoch konfrontationspolitiken i regionen. Inför uppgiften att söka krossa befrielserörelsen FMLN:s styrkor i El Salvador har USA främjat ett nära samordnande mellan de salvadoranska och honduranska armeérna. Under senare tid har Honduras armé, som fått verksamt militärt stöd från USA, upprepade gånger trängt in på salvadoranskt territorium. Mellan den 5 och den 7 juli i år deltog ca 2 000 man från Honduras i en operation tillsammans med den salvadoranska armén i norra El Salvador. Regeringen anser med rätta att de förhandlingsförslag som nyligen presenterats av FDR/FMLN kan tjäna som bas för överläggningar när det gäller att nå en förhandlingslösning i El Salvador. Förslaget har, som utrikesministern framhållit, tillbakavisats av extremhögern under ledning av Arenapartiets ledare, major Roberto d”Aubuisson. Men det finns representativa politiska krafter både inom centern och bland de konservativa i El Salvador, som är beredda att förhandla om en fredlig lösning som leder till att respekt och garantier skapas för de grundläggande demokratiska frioch Nr 31 rättigheterna. Måndagen den En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att vapenleveranserna 22 november 1982 och annat militärt stöd till El Salvador upphör. Det är främst USA:s omfattande militärhjälp till regimen i El Salvador som utgör hindret för att Om ökat stöd till förhandlingarna skall komma till stånd. USA:s militärhjälp för 1982 uppgick befrielserörelserna till 81 miljoner dollar, och nu verkar Reaganadministrationen för att ; EJ Salvador och militärhjälpen skall uppgå till sammanlagt 96,3 miljoner dollar för budgetåret 1983. Den 9 januari i år påbörjade USA en omfattande specialutbildning av officerare och underofficerare i El Salvador. Utbildningen omfattar inte mindre än 1 600 man, som skall ingå i specialstyrkor för gerillabekämpning i El Salvador. Till detta kommer att ett femtiotal amerikanska rådgivare fortfarande finns kvar i El Salvador. Reaganadministrationen eskalerar ytterligare konfrontationspolitiken i Centralamerika. Man avser nämligen att återuppta militära leveranser till Guatemala. Ett utbildningsprogram för officerare från Guatemala bekostat av USA är också på väg. Reaganadministrationen försöker upprätthålla fiktionen att framsteg skulle ha gjorts beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna i Guatemala och El Salvador. Bara några veckor efter valet i El Salvador ägde en massaker rum i byn Barrios i Morazan. Antalet försvinnanden har flerdubblats efter valet i El Salvador, och förföljelsen drabbar inte bara den demokratiska oppositionen, som i praktiken saknade alla möjligheter att delta i valet, utan också ett stort antal kristdemokrater, trots att de innehar tre poster i den sittande regeringen. USA måste upphöra med sin våldsoch konfrontationspolitik. Det är riktigt att regeringen i svaret och även tidigare uppmanar USA att verkligen medverka till att förhandlingar i olika sammanhang och på olika nivåer kommer till stånd i Centralamerika. I Guatemala har inte mindre än 60 massakrer ägt rum under en fyramånadersperiod efter militärkuppen i år, enligt en Amnesty-rapport. Trots terrorn i Guatemala har företrädare för oppositionen kunna samla sig i en demokratisk kommitté, CGUP, och befrielserörelsen under ett gemensamt kommando, URNG. Både i Guatemala och El Salvador har oppositionen kunnat organisera särskilda organisationer som bedriver ett efter krigsförhållandena omfattande hjälparbete. I El Salvador bedriver hjälporganisationen FTC, som har anknytning till FDR/FMNL, en omfattande humanitär verksamhet. Motsvarande organisation i Guatemala är CUC, som genom samarbete med religiösa sammanslutningar, fackförbund, bondeorganisationer m.m. skapar kanaler för att distribuera det humanitära stödet. Jag nämner dessa organisationer därför att de ger hjälpverksamheten en viktig folklig förankring. De utgör också viktiga länkar i den hjälpverksamhet som bedrivs av FN:s flyktingkommissariat och andra internationella och nationella organisationer. Genom FTC skapas också möjligheter att kanalisera biståndet till av FMNL befriade eller kontrollerade områden. 51 Kommissionerna för mänskliga rättigheter i Guatemala och El Salvador har genomfört ett omfattande dokumentationsarbete avseende offren för den statliga, militära och högerextrema terrorn. Dessa kommissioner har nu samordnat sin verksamhet inte bara inbördes i El Salvador och Guatemala utan även med liknande kommissioner i Costa Rica, Dominikanska republiken och Honduras. De har bildat en särskild organisation som behöver nytt internationellt stöd. Ge mig mer amerikansk napalm så skall jag se till att det blir lugnt, utropade för någon tid sedan major Roberto d”Aubuisson. Under ett besök i förra veckan här i Stockholm berättade ordföranden i El Salvadors kommission för mänskliga rättigheter, Marianella Garcia-Villas, att regimens styrkor använder kemiska stridsmedel, något som skulle ha orsakat 300 människors död. Från Guatemala kommer rapporter om fara för omfattande hungersnöd. Många fler exempel på den katastrofala situationen skulle kunna ges. I utrikesministerns svar finns f. ö. många viktiga exempel. Hjälpbehoven är enorma. Såväl nationella som internationella organisationer arbetar med avsevärda svårigheter. Men det är möjligt att väsentligt förstärka insatserna, inte bara för de hundratusentals flyktingar som lever utanför Guatemala och El Salvador utan även för de mångfaldigt fler som lever som flyktingar och hemlösa inom dessa länder. Jag grundar detta på iakttagelser som jag själv har gjort vid besök i början av detta år i Centralamerika och på en rad intervjuer med biståndsarbetare och företrädare för hjälporganisationer i Guatemala och El Salvador som nyligen har varit i Sverige. Det är viktigt att det politiska och moraliska stödet till oppositionen och befrielserörelserna fortsätter liksom det aktiva engagemanget för de mänskliga frioch rättigheterna. Det är väsentligt att FTC och CUC ges ökade möjligheter att bedriva sin hjälpverksamhet. Arbetet i kommissionerna för de mänskliga frioch rättigheterna är nu i ett skede då ett vidgat stöd är behövligt. Utrikesministern säger att regeringen är beredd att kanalisera en väsentlig del av det humanitära biståndet till insatser till förmån för nödställda salvadoraner och guatemalaner. Kan utrikesministern ange storleken på denna hjälp till EI Salvador och Guatemala liksom storleken på den ökning det kommer att bli fråga om? Utrikesministern har här talat om det humanitära biståndet. Men är det inte möjligt, med hänsyn till den akuta situationen i El Salvador och Guatemala, att snarast lämna ett särskilt katastrofbistånd ur den s.k. katastrofposten? Bistånd av detta slag är ju i första hand avsett för flyktingar och hemlösa. I svaret säger utrikesministern vidare att vi för svenskt vidkommande motsätter oss att lån beviljas till El Salvador och Guatemala från de internationella finansinstituten Världsbanken, IDB och IMF. Denna långivning stärker diktaturregimerna och har inte lett till någon ekonomisk utveckling av betydelse. Lånen har ii vissa fallt.o.m. använts till projekt som Långivningen till El Salvador och Guatemala har ökat, medan den, främst Måndagen den genom USA:s agerande, har minskat när det gäller Nicaragua. IDB ökade 22 november 1982 sin långivning till El Salvador från 48,5 miljoner 1980 till 101,6 miljoner 1981.

Kommer överläggningar att upptas med andra länder för att få en ändring till stånd? Vilka konsekvenser får det för svensk del om de svenska synpunkterna inte skulle beaktas? Det finns här svåra avvägningsfrågor, men det är mycket angeläget att allt ekonomiskt stöd till terrorregimerna i El Salvador och Guatemala upphör.

Herr talman! Anledningarna till att också jag tar till orda i denna debatt är flera. Från vpk:s sida har vi under en följd av år tagit upp förhållandena i Centralamerika, och vi har glädjande nog kunnat konstatera att en omfattande folkopinion i dag starkt kritiserar de militärregimer som styr främst i Uruguay, El Salvador och Guatemala. Man kritiserar den formliga masslakt som har pågått sedan en längre tid. Trots de betänkanden och den vpk-motion om Centralamerika som vi kommer att behandla på onsdag är det nödvändigt att redan i dag ta upp några saker i utrikesministerns svar. Låt mig också i det sammanhanget tillägga att jag tycker att det är litet egendomligt att ha två diskussioner om i stort sett samma område inom loppet av två dagar. Det är utrikesutskottets betänkande 2 som tas upp på onsdag. För det första hade jag tänkt att beröra FDR/FMNL. Utrikesministern förklarar i sitt svar att det förhandlingsförslag som presenterats av FDR FMNL som den för folket representativa representanten? Den frågan har inte bara jag utan också tidigare Gertrud Sigurdsen och Bertil Zachrisson ställt till dåvarande utrikesministern Ola Ullsten, men aldrig fått ett entydigt svar. Det tycker jag inte heller att utrikesminister Bodström ger i dag. För det andra vill jag ta upp frågan hur en politisk lösning skall kunna åstadkommas, och där tvingas jag med besvikelse konstatera att utrikesministern, liksom sin föregångare, fortsätter att helt enkelt blanda bort korten. Utrikesministern upprepar Ola Ullstens, och inte bara Ola Ullstens utan amerikanska massmedias ord om att all utländsk inblandning i området måste upphöra. Men huvudansvaret för massakern, inte bara i El Salvador utan också i Guatemala, är och förblir USA:s. Centralamerika räknas av USA till dess bakgård. Går vi till Santa Fé-dokumentet, som är styrande för 33 Reagans utrikespolitik, ser vi det naket och uppriktigt uttryckt: ”De interamerikanska förbindelserna är USA:s sköld och svärd i kampen om världsherraväldet. —-—-—- grundval för den övermakt som behövs för att bemästra skeendet i Europa, Asien och Afrika.” Därav kommer USA:s stöd till juntorna i området, som kostat — det har Hans Göran Franck gett oss en lång och bra beskrivning av — tio tusentals människor, inte minst barn och kvinnor, livet. Därav kommer också det faktum att USA i Guatemala tränar en legoarmé på 5 000 man. Därav kommer det faktum att man bygger en flygbas på Isla de Menuera, och därav kommer det stöd till Honduras som snabbt skall kunna sättas in i aktioner mot alla progressiva krafter i området, inkl. Nicaragua. Utrikesministern kritiserade i sitt FN-tal USA:s inblandning, men det var ändå oerhört milt, liksom i svaret i dag. Efter talet kom förvirrande dementier om vad som egentligen sagts. Därför vill jag ställa den konkreta frågan till utrikesministern: Är utrikesministern beredd att kraftfullt fördöma USA:s brott mot de mänskliga rättigheterna, och tror verkligen utrikesministern på den amerikanska propagandan att FDR/FMNL skulle få ett omfattande stöd av t.ex. det fattiga Nicaragua eller Cuba? Varför denna formulering om all utländsk inblandning? För det tredje — eftersom vi får anledning att återkomma på onsdag — vill jag ta upp den kanske nu mest akuta frågan. Hans Göran Franck tar i sin interpellation upp också IDB. Interpellationen ställdes före socialdemokraternas helomvändning i frågan, en helomvändning som inte bara kan betecknas som häpnadsväckande utan också skarpt måste kritiseras. Den innebär, tycker jag, ett synnerligen allvarligt brott mot arbetarrörelsens solidaritetsmoral och kommer allvarligt att försvåra en demokratisk utveckling i hela Latinamerika. Interamerikanska utvecklingsbankens verksamhet understödjer och är själv en del av den ekonomiska struktur som bildar bas för utplundring och socialt förtryck i Latinamerika. Under de borgerliga regeringarnas tid i Sverige var det därför en självklarhet för hela den organiserade arbetarrörelsen att kritisera och bekämpa dessa regeringars stöd till banken. Jag skulle kunna ge många exempel på vad som sades i den vägen av den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Låt mig bara erinra om några uttalanden.

Sverige borde i stället stödja strävanden till nationellt oberoende, demokratisering och förbättrade levnadsvillkor. Det skulle vi kunna göra på annat sätt än genom att ge pengar till IDB. agerande i IDB. Måndagen den Hans Göran Franck har här redovisat vissa siffror. De är kanske mera 22 november 1982 aktuella än mina. Jag kan konstatera att Världsbanken t.o.m. juni 1980 beviljade ett lån på 216 miljoner dollar till E1 Salvador. IDA hade till samma Om ökat stöd till tidpunkt beviljat krediter på omkring 30 miljoner dollar. IDB har bara under befrielserörelserna perioden 1961-1980 betalat 356,5 miljoner dollar för projekt i El Salvador, ; EI Salvador och projekt som många gånger varit klart militära och till nackdel för folket. Guatemala Jag skulle också kunna anföra andra exempel och visa hur man från Världsbanksgruppens sida störtade Manley på Jamaica till förmån för Seaga, Osv. Utrikesministern har — liksom Pierre Schori — förklarat att det var de borgerliga regeringarnas fel att vi inträdde i banken. Också om den historieskrivningen förefaller något efterkonstruerad välkomnade vi från vpk:s sida den kritik som senare framförts och tog för givet att allt skulle göras för ett svenskt utträde. Nu säger utrikesministern att vi skall motsätta oss lån till El Salvador och Guatemala. Hans Göran Franck frågade utrikesminister Bodström vad vi skall kunna göra. Ja, vad kan vi göra? Vi kan rösta emot. Men så naiv kan vare sig Hans Göran Franck eller utrikesministern vara att de inte känner till röstförhållandena inom IDB. Vi har från svensk sida ingen möjlighet att påverka. Den andra förklaring man består oss med är att de socialdemokratiska broderpartierna — jag har hört att några skulle vara just de i Nicaragua och Bolivia — bett oss vara med. Jag ifrågasätter om detta är riktigt. Men oavsett om det är det eller inte håller inte argumentet. Jag tycker att utrikesminister Bodström frankt och öppet skall förklara som det är, nämligen att man i denna fråga ser till snöda vinstintressen för svensk industri. Tillåt mig, herr talman, att säga att det är en politisk ynkedom av en socialdemokratisk regering, som allvarligt kommer att försvaga trovärdigheten i svensk utrikesoch biståndspolitik. Det är en politisk och ideologisk kapitulation för ett nyliberalt tänkande som också på andra sätt kommit till uttryck sedan regeringen tillträdde. Jag anser att frågan är allvarlig. Vilken ideologisk inriktning avser regeringen att ha på detta område: den solidariska inriktning som arbetarrörelsen enligt min uppfattning har en skyldighet att välja, eller tänker man falla undan för storfinansens krav, vilket skulle komma att drabba förtryckta länder och folk? Till sist: Senast i dag kunde vi i DN läsa om ytterligare svenska insatser i området. Det gällde just Honduras. Jag skulle gärna vilja passa på tillfället att fråga vad som ligger bakom deltagandet i vägprojektet i Honduras?

Herr talman! Sveriges ansvar som medlem av det internationella samfundet gör att Sverige måste reagera mot de kontinuerliga och grova brott som begås mot mänskliga frioch rättigheter av regimerna i El Salvador och Guatemala. 55 Både interpellanten och fru Hjelmström berörde USA:s roll i sammanhanget. Sveriges inställning till Förenta staternas engagemang i Centralamerika är väl känd. Den har upprepade gånger lagts fast både av tidigare regeringar och av denna regering. Det amerikanska ekonomiska och militära inflytandet i Centralamerika är stort, men det här är knappast rätt forum för en genomgång av alla de tillfällen när Förenta staterna på ett mycket konkret sätt ingripit i de centralamerikanska länderna. I dag finns amerikanska militära rådgivare i E1 Salvador och i Honduras, och bistånd lämnas också till de båda länderna. Men tveksamheten tycks tillta även på amerikansk sida. Den amerikanske ambassadören i San Salvador hotade nyligen i ett uppmärksammat tal med att den amerikanska militärhjälpen till E1 Salvador riskerade att stoppas, om inte den salvadoranska regimen kunde uppvisa en förbättring av situationen beträffande de mänskliga rättigheterna. Det är givetvis inte mer vapen Centralamerika behöver i dag, utan ett engagemangi syfte att finna en fredlig lösning på problemen. Jag har också tidigare framhållit att vi anser att detta är möjligt.

När det gäller frågan om ett direkt svenskt finansiellt stöd till FDR/FMNL måste jag emellertid säga att detta är uteslutet. Svenskt bistånd får nämligen inte komma i konflikt med den folkrättsliga regel som säger att ingen stat har rätt att ingripa i en annan stats inre angelägenheter. Detta gäller bistånd till nationella och sociala befrielserörelser. Så även om vi sympatiserar med en sådan befrielserörelses mål, kan statliga insatser med syfte att stödja en sådan rörelse komma i konflikt med denna folkrättsliga princip. Ett formellt erkännande av befrielserörelsen är av samma skäl inte heller möjligt. När det gäller de humanitära insatserna i Centralamerika stöder vi aktivt de olika enskilda organisationer som verkar i regionen, och vi uppmuntrar dem att öka sina hjälpinsatser. Dit hör internationella organisationer som Kyrkornas världsråd och Röda korset-och svenska organisationer som AIC, Frikyrkan hjälper och Rädda barnen. Inte minst viktig är naturligtvis den verksamhet som FN:s flyktingkommissarie bedriver. Vidare för vi diskussioner med andra länder för att undersöka förutsättningarna för att genomföra en samordnad humanitär aktion. Vi hoppas att också andra länder skall visa sig beredda att öka stödet till offren för förtrycket i Centralamerika. : Det är av säkerhetsskäl inte möjligt att gå närmare in på vilka hjälpkanaler vi utnyttjar i El Salvador och Guatemala. Vi följer emellertid arbetet där med både beundran och respekt med tanke på de faror som hjälparbetarna utsätts för. Fördelningen mellan länderna är också svår att fastställa. Men jag kan säga så mycket som att huvuddelen går till El Salvador, eftersom hjälparbetet är särskilt vanskligt och riskfyllt i Guatemala. En delegation från SIDA och UD kommer inom en nära framtid att besöka Centralamerika. Då blir vi i tillfälle att närmare bedöma vad som kan göras. Nr 31 Däremot kan jag inför det kommande budgetarbetet inte ange några belopp RN Måndagen den för vad våra hjälpinsatser kan komma att omfatta. Sedan har berörts frågan om hur Sverige agerar vid de internationella finansorganisationerna med hänsyn till frågan om mänskliga rättigheter. Där ä a sE RNE rr = Om ökat stöd till har jag bara att svara att Sverige motsätter sig i dag i princip alla nya lån till befrielserörelserna projekt i El Salvador och Guatemala från Världsbanken och IDB. ; El Salvador och Därigenom har svenska regeringen givetvis markerat sitt avståndstagande Guatemala från de ekonomiska och sociala orättvisorna i dessa länder. Men det bör påpekas att stadgarna i de internationella finansorganisationerna uttryckligen fastslår att politiska överväganden inte skall styra långivningen. Därför kommer vårt agerande med hänsyn till mänskliga rättigheter att vara ganska svårt. Vi håller emellertid fast vid vår inställning så långt det går. Vi avser också att ta upp denna fråga på ett nordiskt plan för att kunna samverka med de övriga nordiska länderna och få ett så likformigt uppträdande som möjligt. Slutligen reser fru Hjelmström frågan om det vägbygge som tidningarna i dag har att berätta om och som skulle ha en stor militär betydelse. Jag kan bara svara att vi har begärt upplysningar från FN-kommissariatet om den aktuella politiska situationen i området och om projektets fortsatta lämplighet när det gäller att ge flyktingarna i lägret humanitärt bistånd. Vidare har vår ambassad i Guatemala ombetts att på platsen undersöka förhållandena.

Herr talman! Först några ord om USA:s roll i sammanhanget. Utrikesminister Bodström förklarade att han inte haft tid att gå igenom alla de illdåd som begåtts i Centralamerika från USA:s sida. Det har jag full förståelse för, därför att skulle man göra den genomgången, skulle det ta flera dagar. Man skulle bara kunna nämna Guatemala United Food 1954 — för att nu ta ett av de aktuella exemplen. Utrikesministern förklarar att tveksamheten mot det militära stödet till El Salvador har tilltagit i USA. Men det stämmer inte med de uppgifter jag har fått från Reaganadministrationen och hökarna där. Och framför allt är det inte riktigt detta som jag tycker man skall ta fasta på. Men det är också så att USA nu bedriver ett annat spel än tidigare. Man utser sina bulvaner i området, däribland Honduras, för att de skall kunna gripa in i de fall där det är nödvändigt. Vi ser ju exempel på detta i Nicaragua. Detta är ett spel som vi från svensk sida måste genomskåda men som socialdemokraterna uppenbarligen inte har gjort. Jag tycker att det är beklagligt att utrikesministern inte i skarpare ordalag utan tvärtom nästan än vänligare än hans föregångare fördömer USA:s roll i sammanhanget. Jag skulle vilja ha ett mycket skarpt fördömande av USA:s roll i Centralamerika. Sedan vill jag ta upp frågan om IDB. Först och främst menar utrikesministern att politiska ställningstaganden egentligen inte bör styra bankens 57 verksamhet. Men det är precis detta som sker. Det är precis den kritik som gång på gång har framförts inte minst från socialdemokratiskt håll. Jag beklagar att Mats Hellström inte är närvarande här i kammaren. Jag skulle kunna läsa upp vad han, Bertil Zachrisson, Gertrud Sigurdsen och många från fackföreningsrörelsen har sagt i denna fråga. Det räcker inte med att motsätta sig. Jag sade i mitt tidigare inlägg att vi inte har någon möjlighet att påverka. USA styr pengarna till de regimer som USA anser bevarar ordningen — de som utsätter befolkningen i Centralamerika för utsugning och förtryck och de som USA anser stödjer USA:s stormaktspolitik. Det har här sagts att vi skall ta upp en diskussion med Norge och de övriga nordiska länderna. Jag lyckönskar utrikesministern om han kan komma överens med högerkrafterna i dessa länder efter det att jag har hört högern agera i Sverige i dessa frågor. Men också om samtliga nordiska länder agerar har man inte tillsammans någon möjlighet att åstadkomma en ändrad inriktning av de pengär det här gäller. Dessa pengar borde i stället kunna bidra till att utveckla eri progressiv rörelse i Centralamerika. Dessa pengar borde kunna ges till Nicarägua, och man borde kunna kanalisera dem till humanitärt bistånd — till Guatemala, till El Salvador och till Uruguay — det hade varit bättre använda pengar.

Herr talman! El Salvador och Guatemala hör till de länder i hela Latinamerika som är hårdast drabbade av förtrycket. De demokratiska krafterna och de antidiktatoriska organisationerna i hela Latinamerika är medvetna om att det just är i Guatemala och El Salvador som förföljelsen har en så stor omfattning. Det ät också därför som man i många sammanhang kan möta en stor förståelse för att insatserna för Guatemala och El Salvador prioriteras i hjälparbetet. Det är därför som jag nu vill vädja till utrikesministern att verka för att så mycket som möjligt av det humanitära bistånd som är anslaget till Latinamerika används just till hjälpinsatserna i El Salvador och Guatemala. Jag vill också ännu en gång allvarligt vädja till utrikesministern att från katastrofposten göra en extra insats i denna region, med särskild hänsyftning på Guatemala och El Salvador. Det skulle vara möjligt att snabbt ge ett sådant anslag. När det gäller stödet i övrigt har jag i mitt anförande framhållit att det är viktigt att vi stöder befrielserörelserna liksom den demokratiska oppositionen i Guatemala och El Salvädor politiskt och moraliskt. Något direkt stöd till befrielserörelsen där har ifite givits från svensk sida på sådant sätt att det har inneburit ett stöd för den väpnade kampen -— eller rättare sagt det väpnade försvaret. Däremot har jag här velat framhålla, när det gäller de hjälporganisationer som finns och som har anknytning till de demokratiska krafterna — befrielserörelsen — att det är viktigt att man verkligen inser vilken betydelse det har att de får ett verksamt och ökande stöd till sitt humanitära arbete. Det står helt i överensstämmelse med de insatser vi har gjort på andra håll i världen, bl.a. i södra Afrika. Vad sedan slutligen gäller frågan om den internationella långivningen, så Nr 31 har man här att göra med ett betydande antal internationella finansinstitut, Måndagen den både sådana som Sverige medverkar i och sådana som står helt utanför 22 november 1982 svensk kontroll. Dess värre spelar denna långivning från Världsbanken, IDB och IMF en mycket stor roll, eftersom de privata institutionerna i allmänhet Om ökat stöd till är restriktiva och eftersom det är väldigt höga räntor. De insatser som här nu =p efrielserörelserna görs är därför ännu angelägnare. i El Salvador och Något som jag tycker är viktigt, och som definitivt går in under reglerna, är att de insatser som gjorts i El Salvador och Guatemala inte har lett till ekonomisk utveckling av någon betydelse. Som man har uppgett från flera håll — jag har också själv kunnat studera det — så har det snarare dragits pengar ur landet, inte minst för att placeras i USA. I stället har det kommit vissa lånade medel, som inte har gått till utvecklingsbara projekt utan som har inneburit att man ersatt det kapital som har flytt ur landet. Men allvarligast är att medlen både i El Salvador och i Guatemala har gått till militära projekt — eller rättare sagt till projekt som har militär betydelse. Jag är medveten om de röstregler som gäller i IDB. I viss mån andra röstregler gäller i andra institutioner. Det är inte genom röstreglerna som det går att åstadkomma det avgörande resultatet. När det gäller IDB har USA dessutom veto. Vad jag anser vara av betydelse — och vad fegeringen bör göra — är att ta upp överläggningar med andra regeringar om en politisk aktion i dessa frågor. Detta är någonting som har stor politisk betydelse — att förhindra att stora lån går till E1 Salvador och Guatemala.

Herr talman! Man kan säga att vi ger så mycket som är möjligt till El Salvador och till Guatemala. Problemet är inte att få fram pengar — det kan vi faktiskt i rätt stor utsträckning — utan problemet är snarare att få fram hjälpen med säkerhet för livet för dem som deltar i detta biståndsarbete. När det gäller frågan om nya lån till projekt i EI Salvador och Guatemala kommer sådana att framför allt bli aktuella inom IDB. Det är troligt att begäran om lån till projekt i dessa länder kan komma upp till styrelsebehandling före årets slut, och vår representant i IDB:s styrelse kommer att instrueras att motsätta sig dessa lån. Jag inser, liksom interpellanten, att vår röststyrka är tämligen svag och att vi inte bara kan rösta emot och bli nedröstade, utan vi bör också arbeta för att få andra stater att anta samma uppfattning som vi har beträffande lån till dessa regimer.
Herr talman!

Jag tycker också, som jag sade tidigare, att det är beklämmande att socialdemokraterna är så undfallande gentemot Reaganadministrationen och inte kritiserar den hårdare. För att återkomma till IDB, är problemet inte bara att stödet går till reaktionära regimer, att det går till militära projekt. Ett IDB-program innebar t.ex. att man drog fram en motorväg genom just de områden där befrielserörelsen FDR/FMNL hade sina starkaste fästen. Problemet med IDB är också av en annan karaktär. Jag tänker inte bara på röststyrkan, där USA kommer att för all framtid ha det avgörande inflytandet, utan också på att stödet går till projekt som icke på något sätt bidrar till en social utveckling. Vart går pengarna? De går till Uruguay, Chile och El Salvador, och de går till projekt som stöder juntorna och icke till befolkningens fromma. Tvärtom bidrar detta stöd till massakern av stora grupper. Eftersom detta är en fråga som jag har drivit i många år och verkligen engagerat mig i, är jag nu djupt besviken. Jag tycker att det är hyckleri av en regering som påstår sig verka för solidaritet i tredje världens länder att så snabbt svänga om i en så pass viktig fråga, som bevakas inte bara i Latinamerika utan över hela världen av alla progressiva krafter. Och där har Sverige sannerligen förlorat i trovärdighet.
Herr talman! Den ståndpunkt som regeringen har intagit när den nu gått in för att står kvar i banken och även delta i kapitalpåfyllnad bygger på en noggrann bedömning av de ifrågavarande ländernas behov och de synpunkter som har kommit fram från olika organisationer med vilka vi har kontakter. IDB:s syndaregister är en sak, men det är också nödvändigt att se till den aktuella situationen. Om det är lämpligt för fru Hjelmström att kalla detta hyckleri må det vara hennes sak, men här har jag redovisat de utrikespolitiska motiven. Om det till äventyrs är så att det är till nytta också för vårt eget näringsliv att delta i denna bank, liksom de övriga europeiska länderna gör, kan jag inte se att det bör anföras som något skäl mot deltagande.
Herr talman! Helt kort: Jag har också haft kontakter med organisationer på området, och de har redovisat en annan uppfattning än utrikesministern här ger uttryck för. Jag erinrar mig att det var samma förhållande tidigare, när den dåvarande socialdemokratiske ministern Lennart Geijer upphävde viseringstillståndet beträffande Jugoslavien med åberopande av den jugoslaviska regeringens ståndpunkt, att man skulle bekämpa Ustasjaterroristerna. Vid närmare kontakt visade det sig att det inte förhöll sig på det viset. Jag ifrågasätter de kontakter som utrikesministern och hans medhjälpare har haft i de här frågorna och tror snarare att det handlar om påtryckningar Nr 31 från annat håll — jag tänker naturligtvis i första hand på företagarna. Måndagen den
Herr talman! Staffan Burenstam Linder hari en interpellation till mig ställt följande fråga: Kommer Sverige vid de förestående GATT-förhandlingarna att hävda den fria utrikeshandelns och det internationella samarbetets principer så som de hittills kännetecknat vår utrikeshandelspolitik? Den svenska frihandelspolitiken, som lades fast för årtionden sedan, har varit och är fortfarande en viktig förutsättning för det svenska folkets välstånd. Svenska marknader har gjorts tillgängliga bl.a. tack var de olika förhandlingsrundorna i GATT samt tillkomsten av EFTA och våra frihandelsavtal med EG. Ungefär hälften av vår industriproduktion går nu på export. Självfallet kommer den svenska regeringen vid det förestående ministermötet i GATT att slå vakt om de grundläggande frihandelsprinciperna. Sverige kommer att verka för att GATT-disciplinen förstärks, särskilt vad gäller användningen av den s.k. skyddsklausulen för ingrepp mot marknadsstörande import. Den svenska delegationen till ministermötet kommer att ha som huvudmål att skapa förutsättningar för att GATT i ökad utträckning används för att lösa internationella handelskonflikter. Sverige prioriterar också ansträngningarna att i GATT få till stånd en mer fruktbar dialog mellan i-länder och u-länder. Sverige hoppas dessutom att ministermötet skall ta ett första steg mot att föra in tjänstehandeln i GATT:s frihandelssystem. På sikt är tjänstehandeln en stor exportgren för bl.a. Sverige. Frihandeln kräver dock att olika länder konkurrerar på någorlunda lika villkor. Det är t.ex. i längden ohållbart att vissa högt utvecklade u-länder fortsätter att skydda sin industri och hemmamarknad samtidigt som de åtnjuter frihandelssystemets fördelar för sin export. Socialt oacceptabla produktionsförhållanden i andra länder kan också i vissa fall snedvrida handeln på ett orimligt sätt. Detta problem är f. ö. föremål för diskussioner i ILO, där man tagit upp frågan om s.k. Minimum Labor Standards. Regeringen fäster stor vikt vid dessa ansträngningar, som emellertid är förenade med stora svårigheter av politisk och teknisk art. Sammanfattningsvis kan sägas att Sverige vid det förestående ministermötet kommer att verka med kraft för fortsatt frihandel och stärkandet av GATT.

Herr talman! Under de sex år som socialdemokraterna har tillbringat i opposition har partiet och olika företrädare för partiet i allehanda sammanhang givit uttryck för protektionistiska tankegångar, dvs. uppfattningar att man med hjälp av hinder för utrikeshandeln skall kunna avhjälpa än det ena en det andra ekonomiska problemet i Sverige. Detta är beklagligt, eftersom det har givit spridning åt kortsiktiga och felaktiga föreställningar om de verkliga utrikeshandelspolitiska intressen som Sverige har. Det är därför bra när utrikesoch handelsminister Lennart Bodström nu ställer sig bakom principen: ”Den svenska handelspolitiken, som lades fast för årtionden sedan, har varit och är fortfarande en viktig förutsättning för det svenska folkets välstånd.” Därmed har vi på utrikeshandelspolitikens område ytterligare ett exempel på att den oppositionspolitik som socialdemokraterna har utövat varit vilseledande och illa utformad. Det är bra att herr Bodström nu rätar ut dessa irrgångar. Därför tackar jag för svaret. Det är ett svar som förpliktar. Vi har vunnit vårt välstånd genom framgångar på världsmarknaden. Vi kan inte i tanke att konkurrensen är besvärlig och utlänningars intressen för oss mindre viktiga dra oss helt eller delvis undan från dessa marknader. Försöker vi göra det därför att vi saknar vitaliteten att göra nödvändiga omställningar, kommer vi att tvingas till den största av ekonomiska anpassningar, nämligen den till en mycket lägre levnadsstandard. Protektionism kostar. Producentintressen — företagare och fack — som kräver olika skyddsåtgärder talar vanligen i egen och ej i folkhushållets sak. Handelshinder leder till att prisnivån stiger. Försöker man skydda tillverkning av halvfabrikat som t, ex. stål, leder det till att de som använder dessa insatsvaror, t.ex. verkstadsindustrin, får sin konkurrensförmåga nedsatt. Inte heller kan man med handelshinder skydda sina exportmarknader. Dessa avigsidor gäller även den speciella form av protektionism som industripolitiska subventioner utgör. Härtill kommer att det ena landets ingrepp leder till det andra landets motåtgärder. Ett sådant handelskrig tjänar inget land på. T. o. m. särintressen som har krävt och fått handelsrestriktioner till sitt skydd kan illa skadas av en allmän försämring i det ekonomiska läget. Dessa sammanhang förtjänar att ofta framhållas, därför att socialdemokraterna så ofta under oppositionsåren har skurit falska pipor i vassen och fått alltför många att tro att handelshinder av olika slag ger bekväma utgångar ur obekväma situationer. De förtjänar att understrykas också därför att protektionismen tyvärr har gripit omkring sig på så många håll i världen. Vi i Sverige, som är ett litet land, alldeles speciellt beroende av att den fria handeln kan fortlöpa, måste klart se våra egna verkliga intressen för att med all kraft utveckla dessa i viktiga internationella sammanhang, som t.ex. det förestående ministermötet i GATT. Vi har inte gjort våra internationella åtaganden inom handelspolitiken av något uppoffrande intresse till andra länders glädje och nytta. Vi har förbundit oss att avstå från olika handelshindrande ingrepp därför att vi har ett eget intresse av fri handel och av att andra länder tillämpar dessa principer Nr 31 motoss. Det regelverk som under efterkrigstiden har utvecklats inom GATT Måndagen den och de europeiska frihandelsarrangemangen är viktiga också just därför att 22 november 1982 de ger regler. Alternativet till regler i ömsesidig nyttas tjänst är maktspråk i försök till egen fördel. I en sådan situation förlorar framför allt små länder som Sverige. Vi kan se, t. ex, när det socialistiska Frankrike f. n. avviker från den internationella solidariteten och inför besvärliga importregler i avsikt att skära ned importen, hur litet ett land som Sverige har att sätta emot för att möta andras arrogans. En tilltagande protektionism skulle skada inte bara ekonomiska intressen utan också det internationella politiska klimatet. Ett handelskrig är inte bara ett handelskrig. När ett land försöker skydda sig självt sker det på andras bekostnad. Bitterhet, protester och motåtgärder frodas i ett sådant läge. Det är bara att se hur olika administrativa ingrepp på handelns område när det gäller t.ex. jordbruk, varv, teko och stål har skapat internationella motsättningar av allvarligt slag, Det är konflikter mellan u-länder och i-länder, mellan öst och väst, mellan Japan, USA och EG och inom Europa. Detta är en allvarlig utveckling. Detta förtjänar att uppmärksammas inte minst i dessa dagar, då det så livligt diskuteras hur fred skall uppnås och bevaras. Att arbeta för fredens sak måste framför allt vara att arbeta för att undanröja konflikter och konfliktanledningar. Detta är mindre på modet och ett mer tålamodsprövande och svårare arbete än att skriva på upprop och demonstrera, men i längden mer verkningsfullt, helt enkelt därför att detta att minska konfliktskäl är det enda som ger hållfast grund för samexistens och samarbete. På den internationella handelns område finns det tyvärr f. n. allt för mycket som behöver göras för att förändra en allvarlig internationell klimatförsämring i umgänget mellan länderna. Det är inte minst av dessa skäl som tankarna på någon sorts ”socialklausul” i de handelspolitiska reglerna är så vanskliga. ”Socialt oacceptabla produktionsförhållanden”, som herr Bodström talar om, finns beklagligtvis i många länder och av många skäl. Vi behöver kanske inte gå så långt in i dessa frågor, eftersom herr Bodström själv påpekar att en sådan klausul skulle vara förenad med ”stora svårigheter av politisk och teknisk art”, Så är det förvisso. Om vi för att handla med ett landt.ex. skulle kräva att det där fanns fackliga friheter som i Sverige, skulle vi behöva avbryta all vår handel med östländer. Vi kan lätt se hur svåra och konfliktfyllda förhållanden som skulle flöda ur sådana regler. Man skulle dessutom, när det gäller tillämpningen av en sådan här regel, rent av kunna tänka sig att något land, på grund av att delar av fackföreningsrörelsen i ett annat land tillgriper kollektivanslutning till ett visst politiskt parti, kunde mena att det där fanns en facklig ofrihet som i namn av en socialklausul skulle kunna motivera handelshinder mot detta senare land! Att det vid beskattningen i landet i fråga fanns partiell rätt till avdrag för fackföreningsavgifter som till en del används till att finansiera ett 63 visst politiskt parti kanske också av någon rättvisans bedömare i något annat land kan anses vara en facklig ofrihet. Herr Bodström genmäler säkert att så var det inte tänkt att denna klausul skulle tillämpas, men i andra länder behöver de ju inte tänka precis som herr Bodström, och med denna klausul skulle godtycket och de politiska konflikterna snabbt kunna breda ut sig. Men som sagt, vi behöver kanske inte fördjupa oss i denna fråga, eftersom herr Bodström så rätt konstaterar att tillämpningen av socialklausuler skulle vara förenad med stora svårigheter av politisk natur. Den tidigare oppositionen hade inte alltid denna klarsyn. Herr talman! Jag vill ännu en gång uttrycka min uppskattning av att utrikesoch handelsministern fastslår: ”Den svenska frihandelspolitiken, som lades fast för årtionden sedan, har varit och är fortfarande en viktig förutsättning för det svenska folkets välstånd.”

Herr talman! Herr Burenstam Linder är säkert medveten om att de fackliga organisationerna i Sverige har varit mindre inriktade på att kräva skyddsåtgärder än vad motsvarande grupper har varit i de flesta andra länder. Man kan som exempel anföra den snabba avvecklingen av hela branscher, som skooch läderindustrin, men även av stora delar av tekoindustrin, där nedgången har skapat mycket omfattande problem för de människor som har haft sin sysselsättning inom dessa branscher. Förutsättningen för att de anställda skulle kunna acceptera frihandeln, med de konsekvenser för vissa grupper som den medförde, var att det fördes en ekonomisk politik och en arbetsmarknadspolitik som inte lade hela bördan av denna omstrukturering på just de människor som arbetade i dessa branscher. Det är också klart att det har varit olika förhållanden internationellt sett under de perioder som vi här talar om. Fram till mitten av 1970-talet eller strax därefter hade vi en god utveckling av världshandeln. Sedan har de olika oljechockerna kommit, den ena efter den andra, och vi har nu en påtaglig stagnation i världsekonomin. Därför blir det svårare och svårare att upprätthålla ett fritt handelsutbyte mellan länderna. Det är det som vi ser inför den förestående GATT-rundan. Därför anser regeringen det vara av utomordentlig betydelse att vi i olika internationella sammanhang understryker nödvändigheten av att den ekonomiska politiken i industriländerna får en mer expansiv inriktning än f. n., så att handeln mellan länderna ökar. Det är det bästa sättet att motverka både öppna hinder för handeln och alla möjliga dolda hinder som herr Burenstam Linder här har nämnt.

Herr talman! Utrikesoch handelsministern framhåller att facket i Sverige skulle ha fört en mer frihandelsinriktad politik än vad man har gjort i många andra länder. Det var dock inte på den punkten som jag hade någon mening att framföra i min inledande kommentar till utrikesoch handelsministerns svar till mig, utan jag konstaterade att socialdemokraterna i opposition har givit uttryck för ganska omfattande handelspolitiska spekulationer av protektionistiskt slag och att jag därför med viss tacksamhet såg att det ställningstagande herr Bodström nu gjorde avvek från detta. Jag gjorde den iakttagelsen att det här i så fall är ytterligare ett område där man kan se en viss skillnad mellan den politik som har drivits i opposition och den som man nu vill förfäkta. Vad gäller fackets inställning i Sverige vill jag gärna hålla med om att fackföreningsrörelsen här i stora stycken bättre än på andra håll har förstått att en fri handel är någonting som faktiskt gynnar löntagare och som lönar sig för ett folkhushåll. Det är därför jag också kan instämma i vad utrikesoch handelsministern säger i den senare delen av det andra inlägget, nämligen att den världsstagnation som vi ser f. n. är oroande, eftersom den kan komma att ge upphov till falska föreställningar om att man med protektionism skulle kunna lösa problemen. Jag får väl ändå tolka herr Bodström på det viset att han menar att det förhållandet att vi nu har stagnation på många håll, i många branscher och i många länder, visserligen har givit näring åt protektionistiska idéer men att han själv väl inte tror att sådana skulle vara någon lösning på problemen.

Herr talman!

Svensk specialstålsindustri befinner sig i ett bekymmersamt läge. Utvecklingen inom denna industrigren under de senaste åren har kännetecknats av försämrad lönsamhet och minskad konkurrenskraft såväl på hemmamarknaden som internationellt. Branschen präglas av överkapacitet och minskad efterfrågan. Inom i första hand det rostfria området finns det behov av att anpassa branschstrukturen till den efterfrågan som kan förväntas råda inom överskådlig tid. Endast genom en effektivare struktur skapas förutsättningar för en lönsam svensk specialstålsindustri som kan ge trygg sysselsättning. För att främja det pågående struktureringsarbetet tillkallade jag den 11 november 1982 en specialstålskommission. Kommissionens förstahandsuppgift är att analysera tänkbara förslag till en förbättrad struktur på det rostfria området. Kommissionen — som skall arbeta i nära kontakt med berörda företag och fackliga organisationer — skall lämna en första delrapport redan i början av december. Beträffande den aktuella situationen vid Sandvik AB har jag erfarit att MBL-förhandlingar upptagits med de anställda om en koncentration av tillverkningen till färre och effektivare enheter. I avvaktan på resultaten av dessa förhandlingar är jag inte beredd att ytterligare kommentera situationen. Vad gäller frågan om kapitalexport är det så, att företag som har sin huvudsakliga marknad utanför Sverige för att bli framgångsrika i sin försäljning i viss utsträckning är beroende av att också investera i produktionsutrustning m.m. utomlands. Man kan dock inte bortse från risken att den svenskbaserade verksamheten kan påverkas negativt med avseende på exporten, sysselsättningen och den i Sverige bedrivna forskningen och utvecklingen. Jag ser därför med oro på att svenska företags direktinvesteringar utomlands under senare år har ökat mycket starkt. De näringspolitiska och samhällsekonomiska effekterna av svenska företags utlandsinvesteringar studeras f. n. av direktinvesteringskommittén och valutakommittén. Kommittéernas betänkanden beräknas föreligga under år 1983. Regeringen får därmed ett underlag för att göra en samlad bedömning av regleringen av svenska företags utlandsinvesteringar.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på två av mina tre frågor i interpellationen. Det är mig veterligt första gången som Sandvik AB så drastiskt skär ner produktionen. Korttidsvecka skall alltså gälla för ca 2000 personer. Dessutom kvarstår fortfarande beskedet att ungefär tusen personer skall friställas, som det så vackert heter. Rätta ordet är faktiskt sparkas. Enligt företagsledningen skall detta ske genom nedläggningar i Tierp, Sveg och Eskilstuna och genom avskedanden av några hundra anställda vid huvudfabriken i Sandviken. Sven Henricsson, Hans Petersson i Hallstahammar och Oswald Söderqvist kommer i sina inlägg här senare att ta upp problemen på de tre förstnämnda platserna. Under årtionden har det talats om Sandvik AB som ett stabilt företag och som ett företag med ett visst socialt ansvar för sina anställda. Sandvik satsade dessutom på forskning och utveckling långt över vad som gällde för andra företag inom stålindustrin. Denna forskning fanns dessutom i stor utsträckning förlagd i Sandviken. Men Sandvik satsade också på utlandsinvesteringar. I slutet på 1960-talet och en bit in på 1970-talet försvarades dessa investeringar med att de var nödvändiga för att behålla och utöka arbetsstyrkan inom landet. I dag återfinns mer än hälften av Sandvikskoncernens anställda i dess utlandsdel. De senaste åren har Sandvik minskat antalet anställda vid huvudfabriken med ca 300 per år. Denna minskning har skett genom s.k. naturlig avgång. Samtidigt har företaget utökat antalet anställda i sina utomlands ägda företag med ungefär lika många per år. Även forskning och utveckling har börjat förläggas utanför vårt lands gränser. Detta påpekade bl.a. Metalls avdelning i Sandviken redan i slutet av år 1978. Då hävdade Metallavdelningen också att de utlandsinvesteringar som Sandvik gör minskar antalet jobb här hemma. Industriministern säger att han ser med oro på att svenska företags direktinvesteringar utomlands under senare år har ökat mycket starkt, och industriministern hänvisar till två utredningar.

Det fanns en intressant artikel i Dagens Nyheter i början av denna månad. Rubriken löd: ”Ny bild av svenska multinationella företag: Utlandsproduktion ersätter export.” Jag vill gärna citera från denna artikel, som faktiskt understryker hur viktigt det är att få en kontroll över de svenska företagens utlandsetableringar. Man säger: ”Det behövs nu en kraftig expansion av industrisektorn för att komma till rätta med de fundamentala obalanserna i svensk ekonomi. En ökad export ses som ett av de främsta medlen för att uppnå den önskade expansionen. Hoppet ställs därvid ofta till våra stora internationellt verksamma företag. Men tillväxten i dessa företag sker i allt högre grad genom utlandsproduktion.” ——-- ”Det finns risk för att denna utveckling på sikt kan innebära en krympande industriell bas i Sverige som inte bara hämmar exporten utan också kan leda till en utflyttning av utvecklingsoch ledningsfunktioner. Redan nu kan man se att sysselsättningen i de multinationella företagens enheter stagnerar eller minskar.

Det finns andra siffror som har publicerats senare. Bl. a. har Svenska arbetsgivareföreningen gjort en enkät där det visade sig att antalet anställda vid svenska företag utomlands ligger någonstans mellan 350 000 och 400 000. Man har då räknat in de anställda i försäljningsbolagen. Det är tydligen en väldigt brant ökning. I relation till antalet anställda i svensk industri har andelen utlandssysselsatta vid tillverkningsenheterna utomlands mer än fördubblats under samma tidsperiod och utgjorde 26 96 år 1978. Man säger vidare i artikeln att de mest internationaliserade företagen har ännu högre andel utlandssysselsatta. Det finns enligt artikelförfattarna 18 svenska multinationella företag som har 50 90 eller mer av sina sysselsatta i utlandssektorn. Bland dessa 18 befinner sig Sandvik. Denna 18-grupp svarar för 90960 av antalet utlandssysselsatta vid tillverkningsbolagen. I Sverige sysselsätter dessa företag ca 30 20 av det Den artikel jag åberopat har författats av Klas Levinson och Peter Sandén. Det är inga obekanta namn för industriministern, vad jag förstår. Jag har bara återgivit en del av denna långa, intressanta artikels innehåll för att visa att utlandsetableringarna är ett problem och att det inte är så enkelt som en del fortfarande vill göra gällande, nämligen att de skulle ge jobb här hemma. Det är faktiskt tvärtom i nuläget. Man bekräftar nämligen i artikeln vad vpk länge hävdat, nämligen att det snarare är utlandsproduktion än export som är det mest betydelsefulla sättet att förse de utländska marknaderna med varor. Det är alltså en mycket allvarlig situation när det gäller utlandsetableringarna, och jag tycker nog att industriministern borde ha något mera att säga om detta än vad som sagts i interpellationssvaret. När det gäller Sandviks sociala ansvar hänvisar industriministern till pågående MBL-förhandlingar. Jag har en viss respekt för det. Men det kan väl ändå inte vara ett tillräckligt argument för att inte säga någonting om vilka skyldigheter Sandvik bör ha gentemot kommunen länen och framför allt gentemot dem som nu riskerar att sparkas ut från sina arbeten. Nog bör det väl vara möjligt att nu göra klart för Sandvik vilket ansvar man har när det gäller att plocka fram ersättningsjobb. Sandvik är ett rikt företag. Som exempel kan nämnas att företaget gjorde en vinst på den senaste devalveringen uppgående till 200 milj.kr. netto, enligt Svenska metallindustriarbetareförbundets ekonomer. Då har man räknat bort vad det kostar att ha utlandslån. Industriministern konstaterar att svensk specialstålsindustri präglas av överkapacitet och minskad efterfrågan. En specialstålskommission har tillsatts för att man skall få till stånd, såvitt jag förstår, en lämplig kostym för svensk specialstålsindustri. Av industriministerns svar att döma är kostymen förstor. Det handlar om ytterligare nedskärningar och bantningar i fråga om specialstålsindustrin i vårt land. Såvitt jag förstår skall bantningen ske i socialt mera ordnade former än som varit fallet tidigare under den borgerliga regeringen. Det skulle vara intressant att få veta litet om vad det innebär. Innebär det att man skall sätta press på exempelvis — som i det här fallet — Sandvik, att företaget skall ha sina anställda kvar? Var skall man annars placera de tusentals människor, eller hur många det nu kommer att handla om när slutförhandlingarna är klara, som blir arbetslösa — ifall det inte är så att de skall vara kvar i företaget? Resonemanget beträffande överkapaciteten inom specialstålsindustrin i Sverige är naturligtvis riktigt med tanke på den exportinriktning som Sandvik och andra specialstålsindustrier i dag har. Man skall ju först och främst exportera till länder som brottas med precis samma problem som dem vi själva har. Dessutom har Sandviks utlandssektor— som jag tidigare påpekat — fått en sådan omfattning att export sker från Sandvik AB i exempelvis Sydafrika eller från Sydafrika till tredje land. Är det inte här som bl.a. de stora problemen finns när man talar om överkapaciteten hemma i Sverige? Vad säger industriministern om det? Kan vi vara överens på den punkten? I så fall blir nästa fråga: Vad är det man måste göra, och vad är det man måste åstadkomma för svensk specialstålsindustri? Såvitt jag kan förstå måste det innebära för det första en annan handelspolitik, för det andra en mycket restriktiv politik när det gäller utlandsinvesteringarna och för det tredje en kraftig satsning på inhemsk konsumtion av stålprodukter. Med den inriktningen kunde man undvika avskedanden och på sikt öka antalet anställda. Dessa tre åtgärder måste medföra en ökad förädling här hemma av våra stålprodukter, bl.a. genom en utbyggnad av verkstadsindustrin. Jag är naturligtvis medveten om att en sådan stålpolitik skulle kräva betydande ingrepp i storfinansens maktpositioner. Då skulle naturligtvis helt andra bedömningar ligga till grund för produktionen, samhällsekonomiska bedömningar och inte snävt privatekonomiska vinstmotiv. En stor del av världen befinner sig fortfarande på industrialiseringsstadiet. Enbart denna omständighet kommer att innebära att det finns stora möjligheter för svensk specialstålsindustri. Vidare vet vi att de östeuropeiska länderna och Kina i dag har stort behov av specialstålsprodukter. Det handlar i detta fall om att hitta lämpliga former för en kraftigt utbyggd handel med dessa länder. Vi har föreslagit ett speciellt handelsbolag för att bearbeta just dessa marknader. Det finns vissa problem som industriministern säkert känner till lika bra som jag när det gäller denna handel, men de är inte värre än att de går att lösa. Jag tror det var EG:s industriminister som för en vecka sedan uttalade att 20 stålverk i Europa bör skrotas. Han sade att det råder överkapacitet inom stålindustrin i Europa. Industriministern känner säkert till det uttalandet. Jag blir litet lömsk när industriministern också har en liknande formulering rörande frågan om överkapacitet. Ni säger samma sak, EG:s industriminister och hans kollega som sitter här. Men jag hoppas att vi inte befattar oss med den mannens uttalande och att specialstålskommissionen inte har fått direktiv som går ut på att också vi skall börja anpassa oss redan nu och börja skära ned. Jag skall till sist, herr talman, nämna några ord om Sandvikens kommun. Industrin har jag talat tillräckligt om nu. Problemen i Sandviken känner industriministern också mycket väl till. Sandviken har en ensidig industristruktur med ett enda dominerande företag, som nu börjar minska sin verksamhet. Kommunen har byggt upp hela sin existens på detta företag, och nu visar det sig att Sandvikkoncernen börjar behandla kommunen och dess problem mer eller mindre hänsynslöst. Man struntar i det sociala ansvaret. Det är nödvändigt att regering och riksdag tar vissa initiativ när det gäller Sandviken för att få en annan struktur på näringslivet i den kommunen. Förutom det som krävs när det gäller specialstålsindustrin tror jag att man måste vidta ytterligare några åtgärder. Det gäller bl.a. statlig förvaltning som bör lokaliseras till Sandviken. Det är då nödvändigt och viktigt att det beslutade statliga energiverket placeras någonstans i Sandviken-Gävleområdet — det är ett önskemål inte bara från Sandvikens kommun utan också från länsstyrelsen, vilket framgick av det brev med en rad önskemål som Thage Peterson fick från länsstyrelsen för inte så länge sedan. Vidare är det viktigt att regeringen medverkar till etableringen av ett utvecklingsbolag i länet, något som måhända kan få en viss betydelse för nyetableringen. De aktuella gasprojekten har också betydelse, inte bara för Sandvik utan också för SKF, ett annat stålverk i Gästrikland. Jag tänker dels på projektet med gas från Norge, dels på projektet med gas från Sovjet via Finland över till Gävle. Det är viktigt att man för dessa två projekt får ett snabbt och positivt avgörande, för det skulle efter vad jag förstår betyda oerhört mycket för industrin i framför allt Gästrikland. Herr talman! Jag nöjer mig t. v. med detta.

Herr talman! Som Bertil Måbrink sade skall jag försöka lämna några kommentarer när det gäller anläggningen i Sveg. I dag är det nästan på dagen två månader sedan företagsledningen samlade de 57 anställda vid Sandvik AB i Sveg och lämnade chockbeskedet att fabriken skulle läggas ned och samtliga anställda sägas upp. I det industrifattiga Härjedalen har Sandviks anställda ställt upp till hundra procent för företaget. Fabriken har visat upp en god lönsamhet — för andra kvartalet i år redovisade den ett driftresultat på plus 2,5 miljoner på sågbladssidan. De anställda, som har ställt upp och gjort sitt bästa, drabbas av ett verkligt dråpslag. Till saken hör också att Sandvik är praktiskt taget den enda industri i Sveg som kan erbjuda kvinnor industrijobb. Om man räknar in dem som direkt och indirekt skulle beröras av en nedläggning i Sveg, rör det sig om ca 150 personer. Det är fråga om en nedläggning som för Sveg betyder lika mycket som en nedläggning av Torslandaverken skulle betyda för Göteborgsregionen. Med andra ord blir det ett dråpslag mot ett område i vårt land som redan tidigare är hårt prövat, dvs. det norrländska inlandet. Över 8 Zo av den vuxna befolkningen är arbetslösa, och de förtidspensionerades antal är rekordhögt i relation till invånarantalet. I industriministerns svar till Bertil Måbrink sades det att MBL förhandlingar skall tas upp med de anställda. Men koncernledningen har ju redan meddelat de anställda hur denna ”koncentration av tillverkningen till färre och effektivare enheter” skall se ut. Bl. a. skall den nu nämnda, lönsamma enheten i Sveg läggas ner och tillverkningen flyttas. Man blir verkligen fundersam när det gäller medbestämmandelagen, som framstår som ett ganska trubbigt vapen, då de anställda får förhandla om sin framtid först sedan ledningen bestämt sig och sedan man läst upp ”domen” för dem. Något socialt ansvar från företagets sida, som skulle innebära att man exempelvis kunde säkra ersättningsjobb vid nedläggningar av den här typen, tycks inte alls finnas. Än en gång aktualiseras kravet på en mera skärpt lagstiftning då det gäller att garantera anställningstrygghet eller ersättnings jobb. Arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon har i en debatt här i Nr 31 riksdagen för inte så länge sedan konstaterat behovet av en skärpt lagstiftning Måndagen den på det här området. 22 november 1982 Vi har en kris, säger industriministern och även andra. Krisen är ett faktum, men den slår hårdare mot regioner som redan brottas med svåra Om verksamheten regionala problem, t.ex. Jämtland. Det är verkligen märkligt att en stålenhet — vid Sandvik AB som bevisligen går med vinst — som den i Sveg — skall läggas ner. Då har inte tillräckliga hänsyn tagits till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Som industriministern många gånger medan han verkade i opposition på ett mycket rappt och distinkt sätt sade, är storföretagen här i landet i den bekväma ställningen att man kan vältra över problemen på samhället. Det finns nu en förhoppning att den regering som vi lyckades åstadkomma vid det senaste valet skall motsvara de förväntningar som finns hos de breda lagren och angripa det förhållande som jag nyss försökte beskriva. Industriministern hänvisar till MBL-förhandlingarna och intar en avvaktande attityd. Det hade varit ett stöd i ryggen för de anställda om industriministern hade uttalat en egen mening om hur en lösning i de anställdas och samhällets intresse borde ha sett ut. Jag är övertygad om att även de fackliga företrädarna hade satt värde på en markering som man hade kunnat ta fasta på även vid förhandlingsbordet. Här är det fortfarande fråga om den gamla kraftmätningen mellan dem som arbetar och dem som har hand om kapitalet.

Herr talman! Industriministerns svar till Bertil Måbrink har föranlett mig att gå in i den här debatten. I svaret finns ingenting angivet om hur jobben skall räddas för dem som nu berörs av nedläggningar, t.ex. i Eskilstuna där 235 personer är hotade vid Öbergs Filar. Det finns just ingenting heller om det sociala ansvar som vi tycker bör tas av Sandvikkoncernen och de privata ägarna, som strukturerar efter sina önskemål oberoende av vad som behövs för samhället i stort. I den meningen följer industriministern sina företrädare i de borgerliga regeringarna. Jag skulle kunna leta fram ett antal svar som utformats av industriminister Åsling och som innehåller precis samma saker. Det är litet av en besvikelse, om jag får säga som jag tycker. Något positivt i det här svaret kan man kanske hitta om man har en väldig tilltro till regeringens handlande och tror att specialstålskommissionen skall uträtta någonting av värde. För min del tror jag inte att kommissionen kan uträtta särskilt mycket om den skall arbeta efter de villkor som ges i vårt ekonomiska system, där kortsiktiga profiter går före samhällets och de anställdas bästa på ett sätt som nu sker på flera orter. Skall kommissionen få någon betydelse fordras mycket skarpa direktiv, och maktmedel borde sättas in för att fullfölja de förslag som kommissionen kan komma fram till. Det som håller på att ske nu, vilket blir extra tydligt genom Sandviks agerande, är att den svenska specialstålsoch verkstadsindustrin slås ut i snabb takt. Det är redan känt att hålen i den svenska industrikakan är så stora att vår försörjning 2 hotas. Hålen är så stora att det är ganska osäkert om den så omtalade devalveringen kan ge de vinster i form av ökad inhemsk efterfrågan som var avsikten enligt regeringens uttalanden. Man kan ju inte köpa svenska varor om det inte produceras svenska varor. En fortsatt snabb takt i nedläggningarna och s.k. struktureringar kommer allvarligt att hota vårt lands ställning som industrination. På sikt kan det föra in landet i något slags halvkolonialt beroende där vi som förr i världen levererar råvaror men i princip saknar egen tillverkningsindustri. Vi har inte kommit dit än, men jag tror att industriministern kanske ändå delar min uppfattning att vi kommer att hamna där, om man inte hindrar den utveckling som nu är på gång — dvs. utslagning i snabb takt av förädlingsindustrin. Sandviks hanterande av Fil-Öbergs i Eskilstuna är bara ett exempel på hur storfinansen far fram med gamla, etablerade, stadiga verkstadsföretag. Eskilstuna, som nu berörs av nedläggningen där, känner flera exempel på sådana hanteringar. I fallet Fil-Öbergs vill Sandvik lägga ned produktionen i Eskilstuna för att producera i Portugal. Det kan exemplifieras genom ledningens erbjudande till arbetslösa arbetare i Eskilstuna att åka med ned till Portugal på ett halvår för att trimma in produktionen där, så att den skall gå riktigt bra och ge goda profiter. Jag tycker att det är ett ganska fräckt erbjudande till dem vilkas arbete hotas på hemorten. Fil-Öbergs har uppenbarligen inte mått väl av att hamna i storfinansens klor. Det är en allmän mening bland människor som annars inte är särskilt antikapitalistiska, att marknadsföringen och företaget har skötts dåligt sedan det kom över till Sandvikkoncernen. Man har också belastats med stora kostnader för byråkrati som tillhör Sandvikorganisationen. Vid övertagandet sades det att man skulle få hålla på att tillverka filar i ytterligare 100 år — man hade då gjort det i drygt 100 år. Men så blev det inte alls i Sandviks regi, utan nu är det alltså dags för nedläggning inte särskilt många år efter övertagandet. Jag har för mig att Sandvik tog över företaget i mitten av 1970-talet. Vid den tiden hade man en exportandel på ca 80 90 av sin försäljning, vilket ju borde ge goda möjligheter att överleva. De nedläggningar som i dag diskuteras — det är samma mönster på de andra orter som Sandvikkoncernen drabbar med sina nedläggningsbeslut — gäller just sådana långt förädlade produkter som det annars talas om att vi skall satsa på. Det förs ju i industrikretsar ett allmänt tal om att vi inte skall göra enkla saker som andra länder är mycket bättre på utan just saker som verktygsstål, verktyg och andra högt förädlade produkter. Trots det lägger Sandvikkoncernen nu ned ett antal företag som sysslar med sådan verksamhet. Det är sannolikt att Eskilstunaföretaget skulle kunna klara sig om det kom ut ur Sandvikkoncernen. Det bevisas väl av att det i varje fall enligt obekräftade uppgifter finns intressenter som skulle vilja ta över och köpa företaget. Det skulle bevisa att det varken är tillverkningen som är för dyr eller marknaden som är för dålig. Industriministern kan inte låta det här passera med det svar han i dag givit. Frågan är viktig, inte bara för de inblandade människorna och de berörda kommunerna. Det är som jag sade förut oerhört viktigt för vårt lands framtid som industrination, det är viktigt för vår självständighet och för hur vår ekonomi byggs upp på lång sikt, att vi faktiskt har en förädlingsindustri så att vi kan ha ett rikt och varierat utbud av industriprodukter för vår egen försörjning och för export till andra länder. Man kan inte bara se på hur hålen i industrikakan blir ännu större. Jag skulle därför avslutningsvis vilja fråga industriministern om han kan nämna någonting om vilka direktiv och vilka politiska mål som specialstålskommissionen har och vad han kan tänka sig för maktmedel för att genomföra en samhällsekonomiskt riktig utveckling av specialstålsindustrin och för att på ett konkret sätt, här och nu, förhindra att ytterligare utslagning av viktig förädlingsindustri äger rum. Jag tror att det är mycket bråttom — det tror jag industriministern också anser. Det vore intressant att få något slags förklaring till hur han tänkt sig att kommissionen skall kunna användas.

Herr talman! Den strukturomläggning som tidigare i debatten tagits upp av mina partikamrater berör i allra högsta grad ett av mitt hemläns regioner, nämligen Norduppland, där Sandvik är ett av de stora företagen. Naturligtvis gäller det i första hand Gimo-fabriken som är en av de stora Sandviksfabrikerna, men vad som framför allt är aktuellt i detta sammanhang är fabriken i Tierp som, i likhet med enheten i Sveg, skall läggas ned. Ungefär 180 anställda berörs. Jag skulle litet grand vilja ta upp kommunernas dilemma i sådana här sammanhang. Det är särskilt klart i Tierpsfallet. Det finns hundratals exempel, men det kan vara intressant att se på just det här exemplet. Sandvik har ställt mycket stora krav på Tierps kommun. Man sade att det under 1970-talet skulle bli en expansion. Fabriken skulle byggas ut. Det ställdes krav på kommunen beträffande det som vi kallar infrastruktur. skulle byggas ut, och det skulle bli en stor satsning på verkstadsskolan. Kommunen har lagt ut mycket pengar på det här: skaffat lokaler, anställt lärare m.m. Företaget har fått industrimark på mycket förmånliga villkor. Kommunen har varit tvungen att satsa på en extra utbyggnad när det gäller vatten och reningsverk för att kunna klara det stora tryck som skulle bli följden av den stora expansion som väntades. Indirekt har det naturligtvis blivit större krav på vanliga skolor och barnomsorg, något som kommunen har fått beakta i sin planering. Så kommer Sandvik med beskedet att fabriken skall läggas ned, och då blir det naturligtvis kommunen-samhället som får ta smällen. Sandvik säger att företaget sparar 6,5 milj.kr. på att lägga ned Tierpsfabriken. Tierps kommun har — om man räknar in bortfallet av skatter och det som jag sagt om service och utbyggnad — översiktligt räknat med att förlora ungefär 12 milj.kr. på grund av Sandviksetableringen. Här rör det sig ju inte om några ovanliga erfarenheter. Många kommun fullmäktige har fått göra sådana här erfarenheter, men det är typiskt. Som mina partikamrater nyss sagt är ju Sandvik rikt. Tierpsfabriken har inte gått med någon förlust. Naturligtvis beror det på vilka år man räknar med, men sammantaget har företaget naturligtvis håvat in vinster under de år som verksamheten pågått. Nu skall man alltså släppa sina åtaganden och låta kommunen ta över det hela. I Norduppland finns det erfarenhet av liknande händelser. Söderfors låg illa till. Förhållandet var detsamma där. Även det företaget ligger f. ö. i Tierps kommun. Stora Kopparberg lade ju ned sin beramade utbyggnad där för några år sedan. Nu är nedläggning aktuell i Österby i Östhammars kommun några mil från Tierp. Förhållandet är detsamma överallt. Nu är det Söderfors som får en liten fördel på grund av att Österby så att säga åker dit. Man spelar ut kommunerna mot varandra. När det gäller det här interpellationssvaret vill jag liksom mina partikamrater tala om MBL-förhandlingarna, kommissionen och struktureringen. Gimo-fabriken, 5 mil från Tierp, är en av Sandviks stora enheter i Sverige — den näst största. Man talar om att man kanske kan flytta över, strukturera om eller MBL-förhandla, så att folk från Tierp skall kunna pendla över till Gimo-fabriken och arbeta där. Men vad händer i Gimo? Där är det också tal om neddragningar, korttidsveckor, eventuella permitteringar och annat, så där finns det inte mycket att hämta för dem som blir arbetslösa i Tierp. Precis som när det gäller Jämtland-Härjedalen, som Sven Henricsson talade om, har vi här en region som är mycket fattig på industri. Det är närmast fråga om Norrlandsproblem, och därför drabbas regionen mycket hårt av sådana här industrinedläggningar. Man kan då fråga sig vad de här kommunerna i Norduppland erbjuds. Vad har industriministern för konkreta erbjudanden? Det finns ju Nordupplandsgrupper, och det finns grupper tillsatta som håller på att ta fram ersättningsindustrier. Man talar om att de stora företagen skall ta sitt sociala ansvar. Men vi vet ju att de inte gör det. De tar inget socialt ansvar. Det har de aldrig gjort. När de inte är beroende av något statligt stöd eller på annat sätt är beroende av staten så att man kan sätta press på dem, låter de samhället och kommunerna ta de här smällarna. Det är ju det enkla faktum som berörts av föregående talare här. Jag vill anknyta till vad Hans Petersson i Hallstahammar sade. Vad vill regeringen göra åt storföretagen? Vad vill ni göra åt Sandviks agerande? Sandvik har tjänat oerhört mycket pengar, som Bertil Måbrink påpekade, enbart på devalveringen. Man hoppas nu från regeringens sida att detta hjälper företagen att expandera. Men det är det de inte gör. De drar ner tillverkningen här i Sverige i stället. Därför måste jag, i likhet med föregående talare här i interpellationsdebatten, konstatera att det industriministern sade var väldigt tomt och innehållslöst och inte säger särskilt mycket om hur regeringen tänker lösa problematiken med Sandviks eller eventuellt andra stora företags agerande i fortsättningen, när det blir tal om sådana här strukturrationaliseringar och neddragningar.

Herr talman! Jag skall börja med frågan om utlandsinvesteringarna. Vi har ett läge — och därav fick mitt interpellationssvar den utformning det fick — där såväl antalet som andelen utlandssysselsatta har mer än fördubblats sedan 1960. Enligt riksbankens tillståndsstatistik har direktinvesteringarna åren 1981-1982 ökat mycket starkt. Några dramatiska effekter av att svenska företag i allt högre grad internationaliserar sin produktion uppkommer sannolikt inte på kort sikt. På längre sikt kan dock en tyngdpunktsförskjutning ske av ett företags produktion, sysselsättning och FoU-verksamhet, dvs. satsning på teknisk forskning och utveckling, om man koncentrerar dessa till utlandet. Då kommer det att påverka hela företaget, avseende både den internationella konkurrenskraften och den svenska verksamhetens utveckling. Som jag uttryckte i mitt svar är detta allvarligt för Sverige som industrination på sikt. Frågan om effekterna av utlandsinvesteringarna är emellertid komplicerad. Många internationella studier har gjorts om detta. Resultaten har ofta blivit motstridiga. För Sveriges del behandlas dessa frågor av direktinvesteringskommittén och valutakommittén, som jag angav i mitt svar. Det material som hittills kommit fram är knappast entydigt, vilket framgår av den diskussion det har föranlett. Svårigheterna med denna typ av studier är också stora. Frågan är framför allt hur man skall bedöma den långsiktiga utvecklingen, när en förskjutning till utlandet av tyngdpunkten i företagens produktionsverksamhet sker. Som jag framhållit i mitt svar finns det anledning för regeringen att närmare ta ställning till dessa frågor, när de båda kommittéerna är klara. Jag är lika angelägen som herr Måbrink om att dessa utredningar så snabbt som möjligt skall klara av sitt arbete. Direktinvesteringskommittén väntas bli klar redan i början av nästa år och valutakommittén i mitten av nästa år. Rent allmänt vill jag dock som min uppfattning framhålla att de allmänna betingelserna — konkurrenskraft, lönsamhet, teknisk nivå osv. — givetvis är det som avgör om den industriella verksamheten i Sverige skall kunna utvecklas positivt. Regeringens omläggning av den ekonomiska politiken med devalveringen har haft denna insikt som utgångspunkt. Detta kommer också att vara vägledande när regeringen på grundval av direktinvesteringskommittén får anledning att ta ställning till regleringen av utlandsinvesteringarna. Jag tror ändå att det är nödvändigt att göra följande tillägg: Investeringar i andra länder är ofta en förutsättning för export. Andra länder ställer upp villkor om företagens investeringar i deras länder. Sådan är världen, och den kan inte heller stora svenska företag blunda för. Mycket av svensk industris framgångar har sin orsak i att vi har varit framgångsrika på exportmarknaden, och för det aktuella företag som vi i dag diskuterar, nämligen Sandvik AB, är ju merparten av produktionen i Sverige varor som går på export. Detta kan vi icke blunda för och inte heller för de krav som andra länders regeringar ställer på detta svenska företag. Jag uppfattade herr Måbrink måhända så att han bara såg Sverige och inte omvärlden. Det är stålkris inte bara i Sverige, utan i hela den västliga världen, och jag skulle vilja tillägga att detta troligen också är fallet i östvärlden. Det är nyttigt och nödvändigt att se hur det förhåller sig ute i världen. Det finns en betydande överkapacitet i stålbranschen, en total överkapacitet, om jag tar med handelsstål och specialstål, på över 115 miljoner ton per år, dvs. mer än vad världens största stålproducerande land, nämligen Japan, tillverkar. Tecken på detta är svag lönsamhet och otrygg sysselsättning. F.n. arbetar OECD:s stålindustri med ett kapacitetsutnyttjande på bara 50 96, och detta resulterar då i svåra konsekvenser för lönsamheten, framför allt i form av minskad sysselsättning. Den omstrukturering och anpassning av stålindustrin som blivit föjden av denna överkapacitet har lett till att åtskilliga stålverk har lagts ned i olika delar av världen, vilket i sin tur medfört att sysselsättningen också drastiskt har minskat inom stålindustrin. På tre år har sysselsättningen i den amerikanska stålindustrin minskat med 180 000 personer, och nedgången i EG-ländernas stålindustri på ett par år är över 100 000 personer. Om vi hade offentlig statistik skulle jag helt säkert kunna bevisa hur stålindustrin har minskat sin sysselsättning också inom östblocket. Vad jag här anfört har lett till att vi också i Sverige har fått stora sysselsättningsproblem inom stålindustrin, där minskningen främst har skett inom specialstålsindustrin. Detta är bakgrunden till att jag tillkallade specialstålskommissionen som skall undersöka specialstålsindustrins struktur men också — det vill jag gärna framhålla för herr Måbrink — specialstålsindustrins utvecklingsmöjligheter. Jag anser att det är nödvändigt att vi satsar alla krafter på att hitta vettiga samarbetslösningar innan omvärlden, dvs. marknaden, de som är våra kunder, tvingar fram mer långtgående lösningar. Vi kan alltså inte ett enda dugg blunda för de internationella perspektiven. Vi kan inte blunda för den stålkris som i dag finns över hela världen — den har också slagit till här i Sverige. Jag delar herr Måbrinks resonemang om att den svenska stålindustrin liksom svensk industri som helhet måste ha stora krav på sig att satsa ännu mer på produktutveckling och på höjd kvalitet. Däri kommer en del av svensk industris framtid att ligga, nämligen att via satsningar på teknisk forskning och utveckling och höjd kvalitet bevara sina marknader och nå nya marknader. Vi bör inte glömma bort att den svenska specialstålsindustrin i hög grad är en exportindustri, som lever på beställningar och order från andra länder och från andra marknader världen över. Därför har specialstålskommissionen i uppgift att se också på utvecklingssidan. Det är en mycket viktig del av kommissionens arbete — att se vilka möjligheter ett ökat samarbete kan åstadkomma när det gäller utvecklingssidan i den svenska specialstålsindustrin. Vi får väl se vad kommissionen kan åstadkomma. I varje fall bör vi göra det innan vi dömer ut den. Ett regeringsinitiativ som jag tog i fråga om specialstålskommissionen syftade till att skydda jobben i stålindustrin genom ökning av samarbete och samverkan mellan de stora svenska specialstålsindustrierna, och också till att söka möjligheter att utveckla den svenska specialstålsindustrin. Det problem som vi i dag diskuterar gäller nämligen den svenska specialstålsindustrins möjligheter att överleva. Om vi inte gör satsningar på svensk specialstålsindustri, så kommer vi att nås av ännu större motgångar, som alla andra länder med stålindustri har fått erfara. Därför arbetar nu kommissionen med att se vilka samarbetsoch samordningsmöjligheter som finns för att stärka den svenska stålindustrin — och också med att se vilka utvecklingsmöjligheter som kommissionen kan initiera och som de olika företagen kan ta fasta på. Kommissionen har alltså tillkommit för att inte fler anställda skall slås ut i arbetslöshet. Vi skall försöka lägga en grund för en utveckling av den svenska specialstålsindustrin.

Herr talman! När det gäller kapitalexporten är jag medveten om att man inom det nuvarande systemets ramar inte helt kan förbjuda kapitalexport eller utlandsinvesteringar. Vi har heller aldrig hävdat att man skall göra det. För att Sverige skall kunna sälja, för att man skall komma in i ett land osv., krävs det att man har en viss produktion i det landet. Men om man också börjar flytta ut forskningsoch utvecklingsenheterna, då börjar det bli allvarligt. Dessutom sker inte längre exporten från företagen i Sverige utan från exempelvis Sandviks företag, utplacerade runt om i världen. Det sägs nu att regeringens politik innebär att man skall stimulera exporten och på det viset öka sysselsättningen i Sverige, men det är inte säkert att så sker. Allt talar för att man inte kommer att lyckas med detta — med tanke på hur de svenska företagen har organiserat sin produktion och sin verksamhet. Men det är bra att denna utredning kommer och att den fått order om att lägga fram sina förslag ganska snabbt. Det tar ändå en viss tid. Vi vet ju att riksbankens tillståndsgivningar fortsätter; de ökar varje år. Från att under flera år ha stått stilla vid ungefär 3 miljarder har de nu gått upp till 6 miljarder bara på ett år. Redan nu har väl regeringen vissa möjligheter att införa begränsningar med hänvisning exempelvis till att det sitter utredningar som ser på det här. Innan de har lagt fram sina resultat och förslag och innan regering och riksdag har tagit ställning bör man i fortsättningen vara oerhört restriktiv med att ge några tillstånd för utlandsinvesteringar. Industriministern säger att branschen präglas av överkapacitet. Jag har tidigare sagt att det självfallet finns en överkapacitet, om man begränsar sig till västvärlden, de länder som vi i första hand har vår handel med. Men jag protesterar mot att industriministern påstår att samma problem som stålindustrin i västvärlden har också finns i östvärlden. Jag vill nog påstå att det inte stämmer. Vi vet exempelvis att 18 20 av Sveriges export av handelsstål för något år sedan gick till Danmark medan 6 96 gick till Östeuropa, inkl. Kina. Det betyder inte att de länderna har kommit så mycket längre än exempelvis Danmark eller andra länder att de inte har behov av vare sig handelsstål eller specialstål. Tvärtom har de östeuropeiska länderna enorma behov just av sådana produkter. Industriministern och jag borde ändå kunna vara överens om detta. Problemet med dessa länder ligger i att de inte betalar med pengar — om jag uttrycker mig så — utan vill byta vara mot vara. Det är det system som de flesta av dessa länder tillämpar. Det problemet kan man lösa, för i dessa länder finns produkter som kan vara av intresse för oss och som vi behöver. Gas är ett sådant exempel, olja ett annat. Vad som krävs är att regeringen tar initiativ för att få till stånd det handelsbolag som jag nämnde i mitt första inlägg. Bolaget skall ha till uppgift att samordna och bryta in på dessa östeuropeiska marknader. SKF är ett exempel på ett företag som har lyckats göra det självt. SKF säger att det är just genom att man har kommit in på den sovjetiska marknaden som man har räddat sin rörtillverkning och kan hålla produktionen uppe. SKF konstaterar också att om man bara kommer in på dessa marknader, öppnar sig enorma perspektiv och möjligheter. Jag har också nämnt tredje världen som ett exempel. Där håller man nu på att industrialisera, och naturligtvis är behoven stora när det gäller bl.a. specialstål. Begränsar man sig till den västeuropeiska marknaden, då är det klart att industriministerns resonemang håller. Jag menar att man inte kan begränsa sig till den marknaden.

Herr talman! Sandviks enhet i Sveg, som etablerades i början på 1970-talet, tillkom av regionalpolitiska skäl och i stor utsträckning på initiativ av regeringen. Inte minst finansminister Sträng engagerade sig personligen för att få till stånd denna industri för att hjälpa området till en bättre sysselsättningsstruktur. Det är alltså sådana skäl som har förestavat tillkomsten av denna enhet. Dessa skäl finns kvar. Därför är frågan om en ersättningsindustri också en moralisk fråga. Enheten har tillkommit för att man skulle klara sysselsättningen, och den måste få finnas kvar. Några ord om det internationella engagemanget. Skulle det inte uppstå en komplikation om man gick in med statsstöd? Flera svenska specialstålsföretag har ju anklagats för att sälja subventionerat stål i USA, och de får nu sina mål prövade i GATT. Vi vet ju att EG har en plan för att avveckla allt statsstöd till stålindustrin, och slutdatum för denna avveckling har egentligen passerats. Men det stöd som är beslutat om tidigare får utgå till 1985. Det frihandelsavtal som Sverige har innebär att EG:s regler tillämpas även på frihandelsavtalet. Skall det nu lämnas dispenser, vilket är tänkbart, kräver EG helt enkelt att man skall visa upp en strukturplan för lönsamhet, innebärande en kapacitetsreduktion. Vad som inträffar är alltså att regeringen, när den tillsätter denna kommission, helt enkelt är piskad därtill av ekonomiska krafter från utlandet, från EG. Om vi över huvud taget — utan att bli föremål för repressalier — skall kunna göra någonting för vår stålindustri, måste vi presentera denna plan för nedbantning av kapaciteten och för förnyad struktur. Vi är alltså i händerna på främmande herrar. Jag vill upprepa Bertil Måbrinks fråga: Hur skall regeringen klara sig i denna nya situation? Jag tror att det finns en hel del i de synpunkter som här lades fram av Bertil Måbrink, att Sverige måste vara öppet för att pröva nya marknader och radikalt nya framgångsvägar för svensk stålindustri.

Herr talman! Det här skall inte bli något längre inlägg, men jag vill ändå säga till industriministern att det givetvis är förödande om man på lång sikt för ut produktion, forskning och utveckling till utlandet. Det innebär ju i regel en kapacitetsneddragning här hemma som medför att man får ett ”tunt industrimönster”, där man inte kan ha en så komplett industriproduktion som är nödvändig för att Sverige skall kunna kalla sig ett industriland eller kunna klara effektiva leveranser till de egna sammansättningsindustrierna osv. Enligt statistiken importeras redan i dag 40 20 av insatsvarorna i vår sammansättningsindustri, och det är en rätt hög andel. Vi närmar oss snabbt den nivå där hälften av insatsvarorna är importerade. Man förstår då att devalveringen, som skall förbilliga svenska varor, inte är särskilt gynnsam på detta område. Industrin måste ju importera dyrare insatsvaror — om det inte är möjligt att ersätta dem med svensk produktion. Det finns företrädare för industrin som säger att det här är ett problem — utslagningen har redan gått så långt att man inte kan ställa om produktionen omedelbart. När det gäller att investera utomlands för att komma åt marknader, vill jag säga att det i något fall kan vara möjligt att göra det. Det används också som argument och som alibi för att flytta ut. Det är ju ingen hemlighet att industrin gärna bosätter sig där det finns en dåligt organiserad arbetarklass, dåliga fackföreningar, låga löner, låga miljökrav och andra förhållanden som bidrar till att höja profiterna. I fallet Fil-Öberg och Portugal, så följde det företaget just den filosofi som jag talat om tidigare, nämligen att det enkla skall andra få göra. Den enklare, lågteknologiska produktionen förläggs till Portugal därför att det är låga löner där, men den övriga produktionen behåller man här hemma. Men när man väl har fått fotfäste utomlands och fått i gång produktionen där, är man beredd att skrota här hemma och erbjuder de kvalificerade arbetarna att åka ner och köra i gång produktionen i Portugal, och så tar de över alltihop. Så går det till — en smygande och stegvis utflyttning av industriproduktion som vi själva behöver. För att avrunda kan jag säga till industriministern att jag inte alls klagar över att det har tillsatts en kommission för specialstålsindustrin. Vi har faktiskt ända sedan 1979 fört fram här i kammaren att det borde tas ett samordnat grepp på specialstålsindustrin, därför att det är mycket viktigt. Jag vet att socialdemokraterna har haft en likartad uppfattning. Att jag tagit upp detta nu beror på att man är litet nervös för att det skall bli precis som med SSAB, dvs. att staten tar över de konkursfärdiga delarna till ett högt pris och låter privatkapitalet behålla det mest värdefulla. I fråga om SSAB var det vattenkraften som privatkapitalet fick behålla. Staten fick ta över det som borde förnyas, vilket kostade enormt mycket pengar. Jag får väl uttrycka den förhoppningen så här i slutrundan att industriministern noggrant har uppmärksammat vad som då skedde, så att samma sak inte sker med specialstålsindustrin, utan att staten där får ta över de värdefulla delarna och använda dem för samhällsnyttan.
Herr talman! Vi är naturligtvis alla medvetna om att vi här i Sverige är beroende av internationella förhållanden. Ingen som över huvud taget försökt följa upp vad som händer inom svenskt näringsliv och svensk industri är okunnig om det. Jag vill också säga några ord om utlandsetableringar. Sekretariatet för framtidsstudier tog i mitten av 1970-talet fram en ganska omfattande studie beträffande Sveriges internationella villkor, där just den svenska industrin behandlades. Där visades ganska entydigt att man kortsiktigt kunde få exportmarknader. På litet längre sikt blev emellertid nyetableringarna konkurrenter till de svenska företagen. Mot bakgrund av vad Hans Petersson i Hallstahammar sagt här om att det i etableringsländerna är lättare att pressa ner löner etc. är det nästan självklart att det måste bli på det sättet. Konkurrenskraften blir mycket större då man flyttar ut pengar och satsar dem i fabriker utomlands. Därmed återvänder jag till huvudfrågan: Vi måste se till att vi får bättre kontroll över de svenska företagen och över hur de använder de vinster som de under alla år tjänat här hemma. Låt mig så återvända till den triviala lokala frågan om att man måste ställa krav på företagen. Det är en intressant fråga. Vad kan regeringen ställa för krav på ett stort företag som Sandvik AB? Det är ett företag som går med en oerhört stor vinst och har fått, som Bertil Måbrink påpekat, ökande vinster just genom devalveringen. Vad kan regeringen kräva av detta företag för att det i möjligaste mån skall kunna lätta bekymren för berörda småkommuner, exempelvis Tierp, som jag talat om i den här debatten? Man måste kunna utkräva något av företagen, för de har inte gjort några förluster på dessa platser — tvärtom. Regeringen får inte bara slå vakt om företagen och se till att svenska företag blir konkurrenskraftiga och kan strukturera om, utan regeringen får också se till att alla dessa små och ofta fattiga kommuner får del av de vinster som kommunerna hjälpt till att skapa under tidigare år.

Herr talman! Jag hade i mitt föregående inlägg inte tid att gå in på den del av debatten som mer berör sysselsättningen eller snarare den befarade arbetslösheten. Jag vill därför kortfattat göra det nu. Det behöver inte ifrågasättas att den socialdemokratiska regeringen med utomordentligt stor oro och också med stort allvar ser på den ökning av arbetslösheten som vi har att vänta det närmaste året. Regeringen ser också allvarligt på den förlust av industriarbetsplatser som vi har att vänta. Trots att vi inte suttit länge i regeringskansliet har vi lagt fram många och omfattande förslag som syftar till att motverka arbetslösheten och i viss utsträckning även komma åt dess orsaker. Devalveringen var det första beslutet för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft, för att ge svensk industri möjligheter att konkurrera bättre på utlandsmarknaderna och göra det förmånligt för svenska företag att köpa svenskt i konkurrens med importörerna. Vi har nyligen på riksdagens bord lagt ett förslag till investeringsprogram för att öka den svenska industrins möjligheter att utvecklas. Det är klart att det är allvarligt när man sedan betraktar enskilda orter med ökad arbetslöshet. I den här debatten har gjorts inlägg angående fyra platser, som är berörda av det förslag som företagsledningen nu förhandlar med de anställda om. Jag möter ju nästan dagligen i min verksamhet hur nedskärningar och arbetslöshet berör enskilda människor och deras familjer, orter och regioner. Naturligtvis är jag medveten om allt detta. Jag är också medveten om de problem som varje förändring i en människas tillvaro för med sig. Inom kort får jag ytterligare information av uppvaktningar från norra Uppland, från Sandviken och från Härjedalen. Det är flera delegationer från de här platserna inbokade inom en vecka. De människor som kommer att ingå i dessa delegationer kommer, liksom vpk-riksdagsledamöterna här i dag, att framhålla sina orters problem och svårigheter. Det blir säkert ett helt sanningsenligt återgivande av fakta om hur det är på de enskilda platserna och om hur kommunledningar och fack känner sig. Jag behöver inte befara några överdrifter i de uppvaktningarna eller i den informationen, lika litet som jag vill säga att det har förekommit några överdrifter i de inlägg som har gjorts här i dag. Snarare är det tvärtom — det har varit lågmälda inlägg om hur man upplever situationen på de enskilda orterna. Men jag vill att ni skall komma ihåg en sak, nämligen att det i dag finns många delegationer och uppvaktningar som för fram lika starka fakta för andra orter. Detta återspeglar ju läget i Sverige i dag. Under några år har vi förlorat 160 000 jobb i industrin, och detta har satt sina spår runt om i landet. Ni har beskrivit några av dessa spår här i riksdagen i dag. Men det finns alltså mängder av orter runt om i Sverige där spåren nu är djupa, till följd av de gångna årens politik och de förlorade industriarbetsplatserna. Det är också sanningsenligt att göra följande tillägg. Konjunkturnedgången och den internationella konjunkturen med dålig efterfrågan har ju också gjort sina håli enskilda företag. Där finns hålen i form av minskade order och maskiner som står stilla till följd av att orderböckerna inte fylls. Till slut är det ändå orderböckerna som avgör vad som är möjligt att producera. Någon måste ju köpa företagens produkter, var de än tillverkas — i Sverige eller i något annat land. Herr Måbrink öppnade nu dörren till en ökad stålhandel med öst. Jag hoppas också att den svenska stålindustrin kan nå nya marknader genom ökade aktiviteter i statshandelsländerna och i tredje världens länder. I denna del av vår debatt kvarstår ändå faktum att exportberoendet inte blir mindre därför att man ökar exporten i öst eller förflyttar exporten från väst till öst. Vi är överens om att den svenska stålindustrin genom nya exportansträngningar blir lika, eller t.o.m. ännu mer, exportberoende, och att förändringar i marknaderna, vare sig de finns i öst eller i väst, sätter sina spår i den svenska stålindustrin, där vi producerar de varor som kunderna världen över skall köpa. Jag förde fram i en debatt i riksdagen, i samband med ett frågesvar förra veckan, önskemålet att vi skall kunna få ökade andelar på den svenska hemmamarknaden för svenska stålprodukter. Svensk stålindustri — det gäller både handelsstålsindustrin och specialstålsindustrin — har förlorat marknadsandelar i Sverige under senare år. Det är bara att hoppas att specialstålsindustrin genom den politik som regeringen har fört — jag avser då devalveringen och åtgärder för att öka forskning och teknisk utveckling — skall kunna konkurrera i fråga om priser och kvalitet med utländska producenter, så att de svenska stålverken kan nå ökade marknadsandelar på hemmamarknaden i Sverige. Det är också viktigt, ty det återknyter ju till den fråga som ändå är huvudfrågan i denna diskussion och i flera andra industripolitiska diskussioner, nämligen att svensk industri måste tillverka det som kunderna är beredda att köpa. Vi kan ju inte hur länge som helst hålla på och tillverka i lager. Fabriker och industrier som gör det måste gå en dyster framtid till mötes. Vi måste kunna tillverka de produkter som våra kunder vill köpa. Herr talman! Nu förhandlar företagsledningen och de anställda enligt MBL om företagsledningens förslag. Vad som blir följden av dessa förhandlingar vet vi ju inte. De eventuella sysselsättningsproblem som uppkommer måste lösas med hjälp av de medel för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken som riksdagen har anvisat. Man har sagt till mig i den här debatten: Men företaget då, skall inte det ta sitt sociala ansvar och ersätta de här orterna och platserna för de jobb som går förlorade genom struktureringen i specialstålsindustrin? Jag delar uppfattningen att företagen så långt som möjligt måste ta ett socialt ansvar — framför allt om de har pengar så att de kan göra det. I egenskap av industriminister vill jag emellertid inte stå i kammarens talarstol och hyckla och hänvisa till företagens sociala ansvar när jag vet att jag som industriminister inte har lagliga möjligheter i dag att säga till ett svenskt företag: Var god och ta ert sociala ansvar! Jag har inga möjligheter när det gäller att utmäta påföljder i detta avseende. Under senare år har många allmänt just framhållit företagens sociala ansvar utan att äga några formella eller lagliga möjligheter att följa upp det. Därför vet jag i dag att sysselsättningsproblem, om sådana uppkommer, måste lösas med hjälp av medel för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken.

Men naturligtvis skall vi resa krav på företagen, i synnerhet om de har ekonomiska möjligheter härtill, att delta i arbetet för att ordna fram nya jobb.

Herr talman! Jag avundas inte industriministern det jobb som han har, med alla som står och knackar på dörren från olika delar av landet. Vi har varit lågmälda — det är väl bra om man någon gång också är det. Industriministern har inte suttit så lång tid ännu, och vi måste först ge honom möjligheter att visa vad han går för i den här svåra uppgiften. Jag menar att man naturligtvis måste ha förståelse för att det inte går att åstadkomma någonting på en månad. Vi har tagit upp vissa problem. Kapitalexporten är ett problem — och det är vi överens om. Frågan gäller då åtgärderna. Jag menar att man kanske kan gå fram snabbare, vidta vissa åtgärder, sätta press på företagen osv. Jag upplever situationen som oerhört allvarlig, och jag tror att tidsmarginalen är liten för att kunna bromsa upp den här utvecklingen. Jag tycker att de åtgärder som regeringen nu har vidtagit — att ge länen ytterligare pengar för att sätta i gång byggen av vägar och broar och att ge SJ medel — är bra. Och de kommer naturligtvis också att betyda en del för stålindustrin i det här landet. Det är nödvändiga men kortsiktiga åtgärder. Och vad jag har diskuterat är åtgärderna på lång sikt, att öka förädlingsgraden inom svensk stålindustri, bl.a. också specialstålsindustrin. Hans Petersson i Hallstahammar talade om att 40 96 av maskinerna till den svenska industrin i dag importeras. Där kan en utbyggnad av verkstadsindustrin i det här landet åstadkomma väldigt mycket. Och det kan i sin tur betyda möjligheter att bredda handeln. Självfallet kommer vi också — om vi börjar få en handel med Östeuropa, Kina och länder i tredje världen — att få ett exportberoende, och det har jag aldrig ifrågasatt. Vi har ju talat om export, och det måste vi också i fortsättningen ha. Men om man breddar handelspolitiken till att omfatta hela världen blir vi inte så sårbara som vi är i dag, med den här ensidiga inriktningen på väst, där man har precis samma problem som vi.
Herr talman! Jag skulle vilja kommentera att par saker ytterligare innan jag slutar. Industriministern säger att vi måste tillverka produkter som folk vill köpa. Då förtjänar det att nämnas att man vid Sandviks sågbladsfabrik i Sveg tillverkar så mycket man hinner. Och fortfarande — trots att alla vet att man har ett nedläggningshot över sig — noterar man en vinstrik tillverkning. Folk vill köpa produkterna, och det är full rulle. I det läget måste vi finna något sätt att förklara för de anställda och de som är ansvariga för produktionen varför man skall lägga ned en enhet som ger bra resultat och har bra åtgång på sina produkter. Det måste, herr industriminister, göras särskilda ansträngningar för att reda ut varför det går till på detta sätt. Jag vill sluta med detta: Sandvik i Sveg har fått mellan 4 och 6 milj.kr. i det penningvärde som var för 10 år sedan, och det var det även då rika Sandvik som fick dessa medel för att sätta i gång den här fabriken. Att Sandvik är ett rikt bolag bekräftas t.ex. av att företaget har vattenkrafttillgångar vilkas marknadsvärde enligt Affärsvärlden lågt räknat är ca 540 milj.kr. — och det var för några år sedan. Det handlar alltså inte om någon fattiglapp, utan företaget skulle ha möjligheter att göra särskilda ansträngningar för orter som blir totalt raserade, kan man säga, i sin industristruktur genom detta företags åtgärder.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig 1. på vilket sätt jag ändrat inställning sedan riksdagens ställningstagande i frågan om statliga företags ställning inför konkurshot och 2. vilka åtgärder jag avser föreslå riksdagen i syfte att ge de statliga bolagen sådan särställning att konkursalternativet blir otänkbart. Bakgrunden till frågorna är dels ett uttalande av mig i en intervju, dels att riksdagen med anledning av en motion, 1980/81:388, behandlat frågan om statens ansvar som aktieägare. Näringsutskottet uttalade därvid bl.a. följande: ”Klart är att konsekvenser på kort och lång sikt uppkommer för statliga företag om man på grund av ett särskilt uttalande från riksdagens sida skulle kunna räkna med att statligt ägande inte innebär garanti för betalning av ett bolags skulder. Om långivare, anställda och andra kan räkna med att staten inte kommer att tillåta statligt ägda företag att gå i konkurs får å andra sidan dessa företag en särställning.” För de statsägda företagen gäller samma regler som för övriga svenska aktiebolag. Detta innebär bl.a. att ett statsägt aktiebolag som är på obestånd kan försättas i konkurs. Avindustripolitiska och regionalpolitiska skäl har ägaren/staten i flera fall tillskjutit betydande belopp för att förhindra en konkurs. Beslut om kapitaltillskott och garantier till av staten ägda aktiebolag bör fattas från fall till fall mot bakgrund av de skäl som gäller vid varje tillfälle. Det uttalande som gjordes av riksdagen år 1981 i fråga om statens ansvar som aktieägare bör enligt min mening ligga fast.

Herr talman! Mot slutet av en lång debattdag här i kammaren har jag fått ett intressant interpellationssvar av industriministern, för vilket jag tackar. Det är utmärkt att industriministern nu återtar sitt uttalande i en Nr 31 TT-intervju om att statliga företag inte kan tillåtas gå i konkurs. Uttalandet — Måndagen den av massmedia snabbt döpt till ”Petersondoktrinen” — var desto mera 22 november 1982 anmärkningsvärt som det gjordes samtidigt som industriministern signalerade s.k. tuffare tag mot det enskilda näringslivet. Nu skulle det bli slut på räddningsaktionerna och de statliga subventionerna. De enskilda företagen skulle få reda ut bekymren på egen hand, och bankerna skulle få ta sitt ansvar. Att ge fribrev till de statliga företagen i detta hänseende skulle vara att ytterligare fjärma den statliga företagsgruppen från ett sunt företagsekonomiskt agerande. Den viktiga kreditprövning som ligger hos bankerna skulle förlora i betydelse. Bankerna skulle, ännu mera än de gör i dag, kunna säga sig: Det här investeringsprojektet tror vi inte på, men eftersom det är ett statligt företag, så löper vi ju ingen risk, och då kan vi lika gärna bevilja lånet. Företagsledningarna i de statliga företagen skulle nog se ett sådant fribrev som en bekräftelse på att de hårdare tag som industriministern talar om inte gällde för deras del. Det är bara att tåga upp till departementet och med viss fördröjning på grund av riksdagsbehandling kvittera ut pengar. I dag har en ny nota från de statliga företagen lagts på riksdagens bord. Den bekräftar bara de senaste tio årens erfarenheter, nämligen att statlig företagsamhet i de allra flesta fall inte är lyckosam. Det är oerhört svårt att få statliga företag skötta med samma effektivitet och affärsmässighet som enskilda. Skälen härför är många. Ägarfunktionen utövas inte med samma kraft. Ett statligt företag står utanför aktiebörsens sanerande och kontrollerande funktion. Politiska i överväganden och hänsyn stör ledningens möjligheter till företagsekonomiska beslut. Statsföretags lidandes historia illustrerar väl dessa synpunkter. Att beklaga är att socialdemokratin inte tycks vilja lära något av erfarenheten. Den tro på statlig företagsamhets välsignelser som låg bakom bildandet av Statsföretag återupprepas i regeringens proposition om än i något mindre entusiastiska ordalag. Med den inställningen lär dagens kravnota inte bli den sista. Med denna dystra förutsägelse vill jag ändå tacka industriministern för att han inte ovanpå dagens fyramiljardersnota utfärdar en evig blank check på skattebetalarnas pengar till de statliga företagen. För vad skulle ett fribrev från konkursinstrumentet inneburit om inte ett löfte om ett slags evig dragningsrätt på statskassan för statliga förlustföretag?

Herr talman! Det vore i och för sig onödigt att fortsätta den här debatten efter Margaretha af Ugglas vänliga inlägg. Men jag har utöver svaret förberett ett inlägg som gäller just den aktuella TT-intervjun, vilken är något av en utgångspunkt för Margaretha af Ugglas interpellation. Jag vill säga att 8 Margaretha af Ugglas har behandlat ingressen i TT-intervjun — det är hon för Övrigt inte ensam om — som ett uttalande av mig. Intervjun godkändes av mig, så det finns inga problem mellan mig och TT. Men om hon hade kontrollerat intervjun hade kanske hennes interpellation inte behövt ställas. Det finns inget generellt uttalande av mig i den aktuella TT-intervjun där jag säger att ett statligt företag aldrig kan försättas i konkurs. Jag har inte gjort något sådant generellt uttalande, som det varit möjligt att göra till en speciell doktrin. Det jag uttalade var att staten borde täcka de förluster som redan hade inträffat i de statliga företagen, dvs. de förluster vi fick ärva från den borgerliga regeringen. Uttalandet gällde detta. Det skulle vara helt orimligt om inte staten skulle ta ansvaret för den verksamhet som bedrivits, dvs. för de förluster som redan hade inträffat. Jag har i flera intervjuer därefter ställt frågan: Vad hade hänt om jag hade uttalat motsatsen i de statliga företagens förlustsituation, nämligen att staten i det läget skulle låta företag som hade gjort konstaterade förluster gå i konkurs? Vilken skada skulle inte detta ha inneburit för kreditvärdigheten för andra statliga företag, och även för svenskt näringsliv i övrigt, som t.ex. hade utlandslån. Hur hade reaktionen blivit hos utländska banker som hade lånat till svenska företag? Herr talman! Som framgår av mitt svar till Margaretha af Ugglas har jag således inte ändrat inställning sedan 1981. Jag står nu liksom då bakom näringsutskottets uttalande, och jag anser således att ett principuttalande som för all framtid utesluter konkurs i statliga företag är direkt olämpligt. På något sätt är det en självklarhet. Aktiebolag är aktiebolag, oavsett om de är statliga eller privata. Men jag vill tillägga, herr talman, att lika självklart är det — som jag ser det — att leverantörer och kreditgivare måste kunna räkna med att staten som ägare tar det ansvar som åvilar varje ägare när det gäller att infria förbindelser av olika slag. Jag har svårt att tänka mig en stor svensk industrikoncern som låter ett dotterbolag gå i konkurs. Lika svårt har jag att föreställa mig de omständigheter som skall vara för handen för konkurs för ett statligt företag! Till detta kommer det faktum att många statliga företag har industrieller regionalpolitiska motiv för sin existens. En konkurs för ett sådant företag skulle vara meningslös, eftersom de åtgärder som skulle behöva tillgripas efter en konkurs skulle kräva större uppoffringar från statens sida än ett kapitaltillskott till företaget. Statens förpliktelser till följd av lönegarantier liksom det faktum att skattefordringar ofta finns med i bilden understryker ytterligare att konkursalternativet i de allra flesta fall är ett dåligt alternativ rent ekonomiskt. Men jag vill gärna tillägga: Konkurs kan vara nödvändigt av andra skäl. Herr talman! Det är den nuvarande regeringens strävan att verka för att undvika att de statliga företagen skall behöva gå i konkurs. Regeringen har genom den i dag offentliggjorda propositionen om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen visat att regeringen ämnar ta ansvaret för de förluster som hittills har uppstått inom gruppen. Men något generellt uttalande i den här frågan ämnar jag som industriminister inte göra. Jag hänvisar till mitt Nr 31 interpellationssvar, där det klart framgår att jag och regeringen står bakom
Herr talman! Jag skall inte tvista med industriministern om vad som sades eller inte sades i en TT-intervju. Jag kan bara konstatera — och det är säkert industriministern väl medveten om — att den väckte avsevärd bestörtning och uppmärksamhet. Mig veterligt är det ändå första gången sedan denna TT-intervju — den ägde rum i slutet av oktober — som industriministern klargör sin inställning till denna viktiga fråga. Det är en viktig fråga, därför att konkurs är ett av flera saneringsinstrument i en marknadsekonomi. Även om konkurs alltid måste betraktas som en nödlösning och någonting som man på alla vis skall försöka undvika är det viktigt att det inte skapas en frizon för statliga företag. Industriministern är säkert också medveten om att han själv i flera sammanhang har diskuterat frågan om statliga konkurser eller inte. Jag har framför mig en annan intervju med industriministern, nämligen i Veckans Affärer, från den tid då han var riksdagsman här i kammaren. Han säger där att staten skulle ha konkurssatt NCB redan 1979, när det första kapitaltillskottet gavs. Det är väl så, Thage Peterson, att konkurs är och måste få vara ett saneringsinstrument bland många? Det är självklart — jag delar industriministerns uppfattning på den punkten — att det är någonting som man bör undvika. Det är alltid så att ägaren måste överväga sitt ansvar. Konkurser av statligt ägda företag har dock förekommit i ett nära grannland till oss — jag tänker på Norge, där vi har både exemplet Tandbergs längre tillbaka i tiden och Tofte, där staten fanns med som delägare. Det har även förekommit i Österrike att statliga företag försatts i konkurs. Detta är självfallet inte någonting önskvärt. Jag skall inte förlänga den här diskussionen. I synen på statlig företagsamhet skiljer Thage Peterson och jag oss åt högst väsentligt. Jag tycker tyvärr att de många miljarder som under 1970-talet behövt tillskjutas till de statliga företagen — nu är det fråga om ytterligare 4,5 miljarder — visar att statliga företag är underlägsna marknadsägda företag och att man bör använda statlig företagsamhet i undantagsfall när regionaloch sysselsättningspolitiska skäl talar för detta.
Herr talman! Frågan om statlig företagsamhet får vi tillfälle att diskutera senare här i riksdagen. Jag vill gärna understryka att jag är överens med Margaretha af Ugglas om att konkurs är ett saneringsinstrument och att konkurs inte får, och enligt aktiebolagslagen inte kan, uteslutas vid någon form av företag. Vad jag var mån om att framhålla var följande: att jag icke har gjort något generellt uttalande i denna fråga. Därför kan det inte vara tal om något återtagande av ett generellt uttalande.

departementet att tillkalla en särskild utredare för utredning om annonsbladen och dagspressen. Den utveckling som skett vad gäller annonsbladens förekomst och utformning på senare tid innebär att nuvarande regler för presstödet i flera avseenden är svåra att tillämpa. Förändringar i presstödet av det slag som anges i direktiven bör dock lämpligen beredas på det sätt som varit normalt, nämligen i form av en parlamentarisk utredning. Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Bengt Göransson om han avser att göra den här aktuella översynen parlamentarisk eller om han på annat sätt avser låta riksdagspartierna få möjlighet att påverka översynen på utredningsstadiet.
Herr talman! Anders Björck har frågat mig om jag avser att göra utredningen om annonsbladen och dagspressen parlamentarisk eller på annat sätt låta riksdagspartierna få möjlighet att påverka översynen på utredningsstadiet. Regeringen beslöt den 16 september 1982 att bemyndiga chefen för utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att undersöka förhållandet mellan annonsbladen och dagspressen. Den dåvarande departementschefen utsåg inte någon person för uppdraget och tog inte ställning till de praktiska frågorna i övrigt. Med nuvarande arbetsfördelning inom regeringen hör pressfrågorna till mitt ansvarsområde. Jag delar förre utbildningsministerns uppfattning att annonsbladsfrågan bör undersökas. Jag anser emellertid att det är angeläget att pröva även vissa andra frågor som berör det statliga presstödet. Vid min anmälan till tilläggsbudget I anförde jag att jag skulle föreslå regeringen att tillkalla en utredning med uppdrag att undersöka presstödets ändamålsenlighet för att främja samverkan, Med utgångspunkt i en sådan utrednings resultat avser jag att överväga åtgärder för att inom ramen för presstödet stimulera tidningsföretagen till ökad samverkan. Hur dessa båda problem skall angripas övervägs just nu inom utbildningsdepartementet. Jag kan inte i dag lämna besked om i vilken form annonsbladsfrågan bör utredas, Jag har dock för avsikt att inom kort lägga fram preciserade förslag till regeringen.
Herr talman! Som framgår av svaret fick dåvarande utbildningsministern några dagar före valet den sittande regeringens bemyndigande att tillsätta en särskild utredningsman för en utredning om annonsbladen och dagspressen. Förvisso behövs det en sådan utredning, men att en så viktig fråga skulle behandlas av bara en enmansutredare är knappast acceptabelt. Annonsbladens frammarsch har förändrat situationen på pressmarknaden högst avsevärt. En del av de regler som det nuvarande presstödet bygger på är knappast tillämpliga längre med tanke på framväxten av annonsblad.

Nu aviserar dock statsrådet Göransson att han avser att också utreda vissa samverkansfrågor inom pressen — vilket i och för sig är bra. Samtidigt får vi en proposition från regeringen som aviserar höjningar av beloppen för vissa kategorier tidningar. Detta ger en mycket splittrad bild av hur pressfrågorna just nu handläggs. Med den erfarenhet som jag har av presstödsfrågor, bl.a. efter några års arbete i presstödsnämnden, vill jag bestämt varna statsrådet Göransson för att nu låta ett antal olika utredningar behandla delaspekter av den besvärliga situation som pressen befinner sig i utan att oppositionen ges möjligheter till någon insyn. Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Jag vill uttrycka förhoppningen att han tillsätter någon form av utredning, som kan ta ett samlat grepp på presstödsfrågorna så fort som möjligt — det behövs — och att den här utredningen blir parlamentarisk. Jag tror, herr talman, att det är en högst rimlig begäran.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Anders Björck och jag är överens i uppfattningen att annonsbladsfrågan dels är stor, dels är beroende avatt sättas in i ett större sammanhang än det som bara rör annonsbladen. Vi är alltså överens i bedömningen av denna frågas och pressfrågornas angelägenhetsgrad. Jag kan möjligen beklaga om mitt svar i ett avseende var suddigt. Det står faktiskt i svaret att regeringen vill ”pröva även vissa andra frågor som berör det statliga presstödet”. Det innebär inte att vi avser att pröva varje fråga för sig oberoende av sitt sammanhang, utan det innebär tvärtom att vi nu undersöker hur vi kan göra samlade bedömningar av dessa frågor.
Herr talman! Jag tackar för detta klarläggande, som det inte var helt lätt att få ut av frågesvaret. Men när jag nu har fått det är jag naturligtvis desto mera tillfredsställd. Jag vill bara uttrycka den ytterligare förhoppningen att en sådan utredning, som berör flera av de aspekter vilkas vikt vi är överens om, i så fall också blir parlamentarisk. Det kan icke vara rimligt, herr talman, att dessa väsentliga frågor blir föremål för en enmansutredning eller någon form av s.k. expertutredning.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat utbildningsministern om hon avser att ge biblioteksutredningen tilläggsdirektiv om införandet av en bibliotekslag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan om lagstiftning på biblioteksområdet behandlades ingående i 1974 och 1975 års kulturpropositioner. Litteraturutredningen hade diskuterat föroch nackdelar med en bibliotekslag mot bakgrund av de skillnader i biblioteksstandard mellan olika kommuner som utredningen hade konstaterat. I kulturpropositionen år 1975 redogjorde det föredragande statsrådet för svårigheterna att genom en detaljerad reglering skapa en reell garanti för en standardhöjning i landets kommuner. Dels skulle en detaljerad lagstiftning i vissa fall motverka sitt syfte, eftersom miniminormer lätt utvecklas till att fungera som maximinormer, dels skulle en lagstiftning på biblioteksområdet kunna tas som intäkt för detaljerade statliga bestämmelser också om den verksamhet som kommunerna skall svara för i fråga om t.ex. teater, musik och bildkonst. Ett sådant synsätt fastslogs i propositionen vara oförenligt med 1974 års beslut om den statliga kulturpolitiken. Förslag om en bibliotekslagstiftning har sedan dess årligen framförts i motioner till riksdagen. Såväl kulturutskottet som utbildningsutskottet har avstyrkt förslaget med i stort sett samma motivering som låg till grund för nämnda kulturpolitiska beslut. Folkbiblioteksutredningens direktiv avviker inte på denna punkt från statsmakternas tidigare ställningstaganden. Mot bakgrund av de redovisade skälen mot en lagstiftning på biblioteksområdet är jag inte beredd att ta initiativ till en utvidgning av folkbiblioteksutredningens uppdrag i det avseendet.